Herr talman! Socialministern började sitt anförande med att vara litet kritisk mot moderaternas och kanske även centerpartisternas ställnings tagande i pensionsålderskommittén och tyckte att vi lättvindigt gått med på en lagfäst deltidspensionsrätt. Nu är det så, herr socialminister, att det fortfarande blir en avtalsfråga att få deltidspension. Själva pensionsrätten blir lagfäst, men förutsättningen för att få delpension är ju att man har ett deltidsarbete, och det deltidsarbetet måste komma fram genom avtal mellan parterna. Det kommer att skapa en hel del bekymmer. Jag vill fortfarande beteckna delpensionen som en pension grundad på avtal mellan parterna. Socialministern var också förvånad över att moderaterna ville lätta på kravet att ha ett deltidsarbete för att få delpension och hänvisade till att det ju finns förtidspension och förtida uttag som en möjlighet. Men förtidspension, herr socialminister, får man ju av medicinska skäl och under arbetsmarknadsmässiga förutsättningar, och det förtida uttaget innebär ju en kraftig livslång reduktion av pensionen. Tar man förtidspension vid 60 år blir pensionen reducerad med 30 96 under hela livet. Det är i och för sig riktigt, men förtida uttag är alltså inget alternativ till delpension. Jag skall återkomma till dessa punkter litet längre fram. Jag vill i likhet med herr Carlsson i Vikmanshyttan uttala min glädje över att vi får den här rörliga pensionsåldern, dvs. möjlighet att trappa ner en arbetsinsats. Denna fråga har drivits från många partier under mycket lång tid. Från moderat håll är det justitieutskottets ordförande Astrid Kristensson som i många år förfäktat åsikten att man skall kunna få en möjlighet att trappa ner arbetsinsatsen och få en del av pensionen. Det är mycket bra att vi nu får det. Att denna reform sedan skall finansieras med en arbetsgivaravgift på 0,25 96 gör att man kanske kan börja undra över hur länge vi skall traska på och finansiera det sociala fältet med arbetsgivaravgifter. Avgifterna skall ge en fond på 400 milj.kr. i riksförsäkringsverket som skall betala pensionerna. Folk har väl klart för sig att dessa avgifter intecknas på löneutrymmet och att de lägger sig på priserna så att vi alla får vara med och betala. Det är litet trolleri i det här. Avgörande är att avgifterna betalas för alla anställda, men alla anställda kommer icke att få möjlighet att utnyttja den här delpensionen. Det tycker jag är mycket allvarligt. Jag skulle vilja säga några ord om våra reservationer. Den första från moderat håll, nr 3, återfinns på s. 50 i utskottsbetänkandet. Den gäller förtida uttag vid lång intjänandetid. En försäkrad får i dag en reduktion vid förtida uttag på 0,6 26 per månad. Den reduktionen blir nu litet mildare, bara 0,5 96. Det är i och för sig bra, men vi har i vårt land inget samband mellan pensionsrätten och intjänandeåren. Det har man i vissa andra länder. Jag tycker det är litet synd att vi inte har det, för detta slår nämligen mycket hårt. Som exempel kan vi ta en arbetare som i dag är 61 år. Han kanske började arbeta vid 16 års ålder; det gjorde man ju förr i tiden. Han har dålig utbildning och inkomsten var låg i början. Han har kämpat och arbetat från 16 års ålder till 61 år, han har då 45 års arbete — kanske tungt — bakom sig. Begär han förtida uttag vid 61 års ålder reduceras hans pension med 24 96 under hela livstiden. Det är ganska fantastiskt, herr socialminister. Han får samma reduktion på sitt förtida uttag som den som har 20-30 års arbete bakom sig. Det kan inte vara rimligt, då ju avgift har betalats för honom under hela tiden. Vi begär att pensionskommittén skall fundera på det här. Det är rimligt att de som jobbat i 40-45 år skall kunna få göra ett förtida uttag utan den här starka reduktionen. Det förtida uttaget måste ske från både folkpensionen och ATP. ATP slår också på ett oförmånligt sätt för människor med många års arbete och en flack lönekurva. Det påtalades redan när ATP infördes. Några doktorander i Lund har även konstaterat i en doktorsavhandling — eller om det möjligen var en trebetygsuppsats — att detta är oförmånligt för låginkomsttagare med många års arbetsinsats. Det här förslaget slår alltså dubbelt mot människor med lång arbetstid, 40-45 år, när de skall göra förtida uttag. Jag hoppas att vi får andra bestämmelser i det här avseendet. Reservationen 5, från moderat håll, gäller två andra skönhetsfläckar på det här systemet. Kravet på deltidsarbete för att få delpension slår också väldigt illa, herr socialminister. Byggnadsarbetareförbundet har sagt: O.K. vi tar den här delpensionen, men den är inte bra, för vi byggnadsarbetare kommer inte att få någon delpension, eftersom det inte finns några deltidsarbeten i byggnadsbranschen. Det är den enkla sanningen. Och det finns flera branscher där det icke finns möjligheter att få deltidsarbete. Då frågar jag mig: Varför skall man ha kvar kravet på deltidsarbete? Kan socialministern ge mig ett enda rimligt skäl till varför man skall tvingas ha ett deltidsarbete för att ta delpension. Jag ifrågasätter om man skall behöva det, med hänsyn till att avgiften för hela delpensionen ju är betald. Jag tycker inte en myndighet har med det att göra om jag trappar ner arbetet och begär att få delpension utan att ha deltidsarbete. Det kan ju vara en byggnadsarbetare som inte kan få ett deltidsarbete. Han begär deltidspension när han är 60 år. Hans hustru har kanske ett arbete, och de beslutar sig för att leva på hustruns lön och hans deltidspension, och det har myndigheterna egentligen inte med att göra. Han kan också ta något ströjobb när det passar honom. Det kanske svåraste skönhetsfelet, enligt vårt sätt att se, är kravet på tio års ATP-grundande inkomst som anställd efter 45 års ålder för att få delpension. Det är egentligen en orimlig bestämmelse. En småbrukare, en fiskare eller någon annan småföretagare som haft ATP-grundande inkomst och betalat sin ATP-avgift från 1960 till 1975 slutar sitt jobb som företagare och går över till att vara anställd. Då måste han börja om och tjäna nya tio år för Rakel, herr socialminister, för att få den här pensionsrätten. Det kan inte vara riktigt. Han måste kunna få tillgodoräkna sig de år han haft ATP-grundande inkomst som företagare. Det borde räcka med ett eller två år som anställd för att få den här pensionsrätten. Jag kan tillägga att vpk har presterat en halvhjärtad suck om deltidsarbetena men inte kunnat ge något konkret förslag för att lösa pro blemet för dem som inte kan få deltidsarbete. Den moderata reservationen nr 13 gäller beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten för år då den försäkrade har avlidit. Om en person gör förtida uttag av sin pension, görs det en antagandeberäkning av de ATP-poäng som han skulle ha tjänat in om han inte gjort det förtida uttaget. Men om vederbörande avlider, har det betydelse för efterlevandepensionen hur många ATP-år han har, och då gör man inte den här antagandeberäkningen. Han mister ATP-poängen för hela det sista året, och avlider han i december förlorar han ett ATP-år, vilket kan ha betydelse. Det kan ju vara det trettionde året för full pension. Jag hoppas att regeringen till hösten skall komma med ett förslag även i den delen. Utskottet har vidare haft att behandla en motion om pensionstillskotten, och om den har utskottet skrivit mycket bra. Motionen gäller egenföretagarna som har trätt ur ATP. De får inget pensionstillskott, vilket ju är orimligt, för när de gick ur ATP kunde de inte veta någonting om pensionstillskotten, som kom till 1969. Dessutom är pensionstillskotten inte finansierade ur ATP-systemet utan över budgeten. Man får alltså vara med om att betala till dem, även om man gått ur ATP. Jag hoppas att frågan skall lösas i enlighet med vad utskottet har skrivit. Herr talman! Det finns en skönhetsfläck till i det här systemet. Den har inte behandlats i socialförsäkringsutskottet, men den har aktualiserats bl.a. i TCO:s tidning. Den består däri att man har taket kvar på delpensionen på ett sätt som framstår som stötande för de TCO-anslutna som ligger ovanför 7,5 gånger basbeloppet i inkomst. För dem som ligger under taket har det ingen betydelse. Har man 5 000 kr. i månaden och tar deltidsarbete för 2500 kr. i månaden, får man i delpension 65 96 på 2500 kr. Kruxet är att pensionsbeloppet har kopplats till den sjukpenninggrundande inkomsten, vilket innebär att en person som ligger över taket — t.ex. har en inkomst på 7000 kr. i månaden — inte får delpension på 3 500 kr. om han går ned till halvtidsarbete utan bara på det sjukpenninggrundande beloppet, 2 100 kr. Det blir faktiskt bara 65 96 på 2100 kr. i stället för på 3 500 kr. Detta är ganska orimligt, eftersom det inte inte finns något tak när det gäller avgifterna. TCO säger att i den nu framlagda propositionen införs en helt ny princip, nämligen att också grundförmånen reduceras för försäkrade med inkomster över 7,5 gånger basbeloppet. Jag hoppas att socialministern funderar litet även på detta problem. Herr talman! Jag ser att mina 15 minuter snart är slut. Jag vill då bara konstatera att vi är glada åt att vi genom propositionen har fått möjligheter att trappa ned arbetet. Det är många bra förslag i propositionen, men den har skönhetsfläckar, som vi från moderat håll har påpekat och som vi hoppas skall kunna rättas till i framtiden. Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga reservationer vid utskottsbetänkandet som bär mitt namn.

Herr talman! Rörlig pensionsålder är något som i stort sett alla har ställt sig positiva till. I uttalanden har man krävt rörlig pensionsålder. Stora förväntningar har ställts på denna pensionsform. Men om man frågat dem som har gjort sådana uttalanden vad de avsett med rörlig pensionsålder har man sällan fått något bestämt svar. Huvudtemat har varit att en arbetare skulle kunna ta pension när det passade honom. Men om det skulle innebära någon sänkning av pensionsåldern har inte direkt framgått av förhandsdiskussionerna. Vad blev det nu av de storslagna förväntningarna? En förbättring har genomförts i fråga om förtidspension och en ny möjlighet till delpension har införts för dem som kan få ett deltidsarbete. Dessutom skall det förtida uttaget kunna avse delpension. Detta förslag kan inte helt motsvara de förhoppningar som stora grupper har ställt på en rörlig pensionsålder. Det framskymtar även att förslaget skulle kunna innebära att möjligheten till förtida uttag av pension satts i stället för fortsatt sänkning av pensionsåldern. Det beslut som riksdagen tog om pensionsålderns sänkning till 65 år innebar inte att Sverige placerade sig bland förgrundsländerna när det gäller pensionsåldern. Vi är väl tvärtom fortfarande på efterkälken. Det finns ett påtagligt behov av en ytterligare sänkning av pensionsåldern än vad riksdagen nyligen beslutat. Vänsterpartiet kommunisterna, som hela tiden varit pådrivande i fråga om lägre pensionsålder, anser att steget till 63 och sedan 60 års pensionsålder måste tas inom en snar framtid. Den nu föreslagna reformen om rörlig pensionsålder kan enligt vår mening inte få lägga hinder i vägen för en sänkt pensionsålder, som skall vara en rättighet för alla. Förhållandena inom arbetslivet varierar emellertid starkt. Det finns, jämte ljusa, väl ventilerade och tempererade arbetslokaler, arbetsställen med damm, fukt och giftiga ämnen som gör luften hälsovådlig att inandas. Arbetarna är i varierande grad starkt fysiskt betungade. Maskinerna, arbetsprocesserna driver upp takten och en förslitning av arbetskraften sker, som utmynnar i en utslagning ur produktionen. Särskilt utsatta arbetsställen är exempelvis gruvor, skogen, hamnar, varv och andra tunga industriprocesser. Det finns emellertid ett gemensamt drag i arbetslivet. Den alltmer ökade arbetsintensiteten drabbar inte bara dem som har ackord och finner sig i tvångsstyrda processer utan den har också gjort sitt intåg i kontorslokalerna. Arbetsintensiteten innebär en snabbare fysisk och psykisk förslitning, vilket i sin tur innebär att åldrandet i arbetslivet upplevs som en mardröm. Det är därför av stor vikt att den allmänna pensionsåldern anpassas just efter detta förhållande. En snabbt stigande arbetsintensitet ställer allt större krav på sänkning av pensionsåldern. Målsättningen vid pensioneringen skall vara att ingen skall behöva slitas ut innan pensioneringen blir ett faktum. Utskottet refererar i sin skrivning till pensionskommittén, som i sitt arbete — med specialister på arbetsmedicin och åldersforskning — har kommit fram till att en individuell valfrihet i fråga om tidpunkten för pensioneringen är att föredra. Med hänsyn till varierande hälsotillstånd och till att det i vissa fall kan vara skadligt att plötsligt gå från arbetslivet till full pensionering skulle det vara ett alternativ att gradvis trappa ned sin arbetsinsats. Det kan jag hålla med om. Men det måste vara ett mycket gint och enkelt sätt att lösa de här problemen. Hälsotillståndet beror i regel på arbetslivets villkor, och den plötsliga förändringens fara ligger däri att den som pensioneras vid en tidpunkt då han är utsliten inte orkar aktivera sig tillräckligt. Detta talar för att vi bör ha rätt till lägre pensionsålder, för att slippa vara utslitna vid övergången till pensioneringen. Rörligheten kan även utgå från en låg allmän pensionsålder, och den som orkar fortsätta i arbetslivet kan göra det. De nu framlagda reformförslagen går den andra vägen. Man utgår från en hög pensionsålder, och sedan kan den som har — det vill jag beteckna det som — turen och möjligheten därtill heleller deltidspensionera sig. Detta system måste utifrån lönearbetarnas intressen vara klart sämre än den linje jag började med att redogöra för. När vi nu kämpar för att pensionsåldern skall bli 63 år för alla är vi också det enda parti som ställer frågan om en lägre pensionsålder för dem som befinner sig i tunga yrken. Bland de olika former för lägre pensionsålder som nu presenteras saknar man den viktigaste och mest angelägna, nämligen en möjlighet till tidigare pensionering — med full pension — för dem som är sysselsatta inom tunga och slitsamma yrken och dem som har stora hälsooch olycksfallsrisker. Här kommer invändningarna från beskäftiga förståsigpåare, som med iver reser frågan hur man skall klara denna gränsdragning mellan de verkligt tunga och slitsamma sysselsättningarna och de arbeten som är mindre påfrestande. Hur vore det att ge sig i kast med den uppgiften? Uppenbarligen har man kommit fram till acceptabla lösningar i exempelvis de socialistiska länderna. Där har man lägre pensionsålder för de mest utsatta yrkesutövarna. Vår slutsats är sålunda att det som är mest angeläget är att i kollektiv mening skapa en rörlig pensionsålder, att tillerkänna sysselsatta inom nyss beskrivna tunga och slitsamma arbeten med stora hälsorisker en lägre pensionsålder än den allmänna. Vpk:s riksdagsgrupp har därvid nämnt gruvindustrin, men även pekat på ytterligare grupper. Jag kan nämna skogsarbetarna. Kravet på pensionering vid 60 år för gruvarbetarna har stött på patrull i riksdagen i flera år. Visserligen ställde sig riksdagen positiv och hänvisade kravet om en lägre pensionering för gruvarbetarna till pensionsförsäkringskommittén för utredning — jag tror att det var 1968. Men utredningen anmälde endast några år efter det den fått uppdraget att SAF:s allmänna grupp, Grängesbergkoncernens gruvförbund och Mellansvenska gruvförbundet, å ena sidan, samt Svenska gruvindustriarbetareförbundet, hade ingått ett avtal. Detta avtal var ingen lösning på gruvarbetarnas pensionsfråga. F.n. kämpar stora grupper inom Gruv en tapper kamp för att alla inom Gruv skall få pension vid 60 års ålder. Kravet att alla gruvarbetare skulle få sådan pension, inte bara underjordsarbetarna, har tydligen helt förblindat t.ex. socialförsäkringsutskottets ordförande Torsten Fredriksson, som konsekvent under årens lopp yrkat avslag på förslag om att gruvarbetarna skall få pension vid 60 års ålder. Nu pågår kampen hårt framför allt i Malmfälten för att driva igenom 60 års pensionsålder för alla gruvarbetare. Som Eric Carlsson nyss nämnde har dessa förhandlingar gått in i ett kritiskt skede. Man säger i uttalanden från möten att läget nu är lika allvarligt som 1969 och att man inte tänker ge upp kravet på en pensionering vid 60 års ålder för alla gruvarbetare. Detta krav har stöd inte bara i Malmfälten. Mina diskussioner med och erfarenheter av gruvarbetare i andra delar av landet säger mig, att det också fått ett ökat stöd söder över. Om man skulle lyckas få till stånd en lägre pensionsålder för dessa grupper kan inte riksdagen slå sig för bröstet och framhäva sin insats. Den borde i stället ikläda sig en skammens rodnad och betänka att det är trots riksdagen som gruvarbetarna kommit att vinna sin kamp. Härutöver kommer vi in på frågan om de individuella fallen. Lagstiftningen har ju funnit en lösning för åtskilliga genom den utvidgade förtidspensioneringen. Man har prutat på de medicinska grunderna, och arbetsmarknadsmässiga förhållanden kan fälla avgörandet när det gäller beslut om förtidspensionering. Det är ytterligare en form för rörlig pensionering som, kan man säga, vunnit allmän anslutning. Antalet förtidspensionerade har ökat under årens lopp. En fortsatt tillämpning av möjligheterna att utge förtidspension som tar hänsyn till den enskildes situation bör enligt vår mening komma i fråga. Denna reform måste utvärderas, och man måste överväga om inte de särdrag som jag tidigare redovisat finns hos olika arbetargrupper kan inordnas under denna pensionsform. Jag tänker på de speciella grupper som vi nämnt i motionen 30 till årets riksdag, nämligen skogs-, byggnadsoch industriarbetare, som har speciellt tungt och farligt arbete. Jag kan också nämna skiftarbetare som gått många år i tungt och pressande arbete. Dessa grupper borde kunna tillgodoses genom en pensionsreform av mera kollektiv art. Den nu aktuella pensionsreformen kan alltså enligt vår mening utvidgas. I detta sammanhang kan man ställa en fråga till centerns företrädare Eric Carlsson, som så varmt har talat för dessa grupper och under en del år även avgivit särskilda yttranden till förmån för dem. Han nämnde också möjligheterna att inom ramen för denna reform lösa en del av deras problem. Såvitt jag kan finna av utskottets skrivning i dag finns det inget klart besked om det. Vore det då inte ett steg framåt om Eric Carlsson och centern stödde vår reservation nr 1, där det krävs en utvärdering av reformen, som skulle kunna innebära att man tar hänsyn till dessa gruppers behov? Vpk är alltså positivt inställt till att utveckla förtidspensionen ytter ligare. Denna skall dock inte törväxlas med det förtida uttaget. Vi kommunister är liksom ett flertal av arbetarna mycket kritiska mot det förtida uttaget. Vi har bl.a. tidigare föreslagit att reduceringen av pensionen skulle upphöra när pensionsåldern uppnåtts.

Det förtida uttaget betyder som nämnts en livsvarig lägre pension. Den som i fem år avstår från hela årspensionen chansar på ett långt liv med en högre procents pension att hämta in från de avstådda årspensionerna. Jag vill här påminna om att socialstyrelsen i sitt remissyttrande ansett att sociala skäl talar för att reduktionsfaktorh skall vara så hög som 0,5 96. Pensionssystemet ter sig för det stora flertalet människor invecklat, och det finns verkligen skäl för att avveckla det. Det kan inte bibehållas. LO bedömer det också så, att med den nya delpensionen och de utvidgade möjligheterna till förtidspension förlorar den nuvarande formen sin betydelse. En prövning av hur systemet med förtida och uppskjutet uttag kan avvecklas bör därför enligt vår mening göras. Systemet inrymmer även en osmaklig ekonomisk morot, som gör att valmöjligheten beror på ens ekonomiska förhållanden. Valet mellan att ta pension tidigare eller uppskjuta pensionstillfället bygger inte på arbetsmotivation utan på ekonomiska motivationer. Det helt avgörande för oss inom vänsterpartiet kommunisterna och, skulle jag tro, för de flesta arbetare är de fysiska, psykiska och sociala behoven av pension. Det är de och inte en ekonomisk avvägning som bör avgöra när pensionen skall träda i kraft. Den del av propositionen 97 som röner det största intresset ute på arbetsplatserna är förslaget om delpension. Vi tycker att det är en framgång i jämförelse med vad vi har i dag, men förslaget verkar ändock vara en tvångslösning. Otvivelaktigt kommer här flera än tidigare att kunna få en kortare arbetstid de sista åren i arbetslivet, men att se reformen som en lösning av pensionsåldersproblemet vore att ha alltför små anspråk och även att förbise de verkliga behov som föreligger på arbetsmarknaden. Emellertid är denna reform också behäftad med några avgörande brister. Jag vill först uttala att det är bra att den är lagfäst. En förhandlingsuppgörelse med arbetsköparna, som snabbt hade kunnat träda i kraft, tror jag skulle ha blivit sämre. Men man borde här ha tagit steget fullt ut och även lagfäst arbetsköparnas skyldighet att tillhandahålla deltidsarbeten. arbetare, måste deltidsarbete vara en rimlig möjlighet. Förutom de tekniska och praktiska svårigheter som föreligger blir arbetsköparnas ovilja att bereda deltidsarbeten den svåraste stötestenen. Effektiviteten och produktiviteten kommer av erfarenhet att vara heligare för arbetsköparna än att medverka till bättre arbetsförhållanden för lönarbetarna. Att i detta läge förlita sig på att förhandlingar mellan parterna på arbetsmarknaden skulle skapa tillgång på deltidsarbeten — och då deltidsarbeten som någorlunda svarar mot det tidigare jobbet — är att överskjuta ansvaret på fackföreningarna utan att ge dessa något direkt stöd i ryggen vid förhandlingarna. Erfarenheterna av de nu existerande anpassningsgrupperna, som man hänvisar till både i propositionen och i utskottets betänkande, är att det redan är svårt att finna arbetsuppgifter åt dem som i dag berörs. De som har sysslat med de här frågorna, framför allt inom försäkringskassorna, och som jag samtalat med om dessa problem understryker svårigheten att få fram lämpliga jobb. Arbetsköparnas ogina hållning är i flera fall det direkta hindret. Det är ju inte för inte som tidningen Byggnadsarbetaren har som rubrik på sin kommentar till förslaget: ”Pension för en del.” Just faran för arbetsköparnas oginhet är det moment som kan kullkasta reformen. Nu säger tidningen att detta gäller speciellt inom byggnadsbranschen, men jag skulle inte helt vilja hålla med om det. Det finns även andra branscher som har precis samma svårigheter. Hur frågorna om deltidsarbete lämpligen skall lösas blir i avgörande grad beroende av det inflytande arbetarna och deras fackliga organisationer erhåller vid handläggningen av dessa frågor. De bör ges lagfäst rätt till tolkningsföreträde när det gäller att avgöra vilka arbeten som skall komma i fråga. Tolkningsföreträdet är i detta fall den mildaste form av påtryckningar som kan väljas. Även ett direkt bestämmande i vissa lägen om vilka deltidsarbeten som är lämpliga kan överlåtas på fackföreningen. Vi har i vår motion från vpk valt tolkningsföreträde som en första åtgärd. Vi menar att tolkningsföreträde i dag har den innebörden att någon annan instans skall avgöra. Men skulle inte denna åtgärd ge resultat, kan man även välja något slags vetorätt för fackföreningen, varvid den direkt avgör vilka arbeten som skall vara deltidsarbeten. Men vad skulle hända om det trots fackföreningens inflytande via tolkningsföreträdet inte var möjligt att lösa frågan om deltidsarbete? Möjligheten att få delpension bör ju inte bero på dessa omständigheter. Bristen på valfrihet gör att den rörliga pensionsåldern blir illusorisk. Det finns ingen valfrihet om man i vissa fall inte kan få rörlig pensionsålder. Om den anställdes fackliga organisation gör framställning om delpension, anser vi att det är en riktig princip att undantag beviljas från regeln att deltidsarbete måste vara förutsättning för delpension. Enligt pensionsålderskommitténs förslag skulle man kunna göra ett sådant undantag från denna regel. Men vi menar att man i så fall bara skulle acceptera den i LO:s remissvar föreslagna lösningen — att det skulle vara efter framställning av den fackliga organisationen som man skulle kunna göra detta undantag. Jag vill understryka att fackföreningen själv skulle vara den säkerhetsventil som gör att reformen inte blir värdelös för vissa arbetare. Det skulle uppstå ett inkomstbortfall när man bara kan få delpension, och vi anser att den andra delen skall klaras genom ersättning från arbetslöshetskassan. Den kostnadsbelastning som A-kassorna härigenom skulle åsamkas anser vi bör kompenseras med statliga bidrag. Herr Aspling attackerar oss och menar att vi försöker skjuta sönder principen om delpension. Men jag menar inte det. Om inte delpensionen är så konstruerad att den ger en riktig valmöjlighet, måste man finna lösningar som ger valmöjlighet, och detta är den säkerhetsventil som jag har pläderat för. Men jag skulle vilja fråga: Kan den arbetare som vill ha delpension men inte kan beredas sådan, av den anledningen få förtidspension? Skall det då i detta sammanhang betraktas som arbetsmarknadsskäl? Jag anser att det är en stor framgång om en arbetare i en sådan situation direkt kan få förtidspension. Det är i och för sig en stor framgång om detta skulle betraktas som ett arbetsmarknadsskäl. Herr talman! De i propositionen 97 föreslagna åtgärderna för en rörlig pensionsålder är, som jag tidigare sagt, en framgång. Men förslagen är behäftade med brister, som jag här redogjort för. Om bristerna avlägsnas, kan dessa reformer få ett värde. Förslagen till rörlig pensionsålder kan inte ersätta kravet på en generell sänkning av pensionsåldern, och de kan inte heller ersätta bestämda åtgärder för vissa arbetargrupper med hårt och pressande arbete. Några frågor vore det intressant att få utskottets syn på. Jag skulle vilja höra vad utskottet har för skäl att anföra när det gäller en som inte fått deltidsarbete trots alla ansträngningar och inte kan få delpension. Kan förtida uttag eller förtidspension vara alternativet? Eftersom utskottet har anammat förslaget skulle det vara intressant att få utskottets syn på frågan. Anser vidare utskottet att fackföreningen har tillräcklig styrka när det gäller att ordna deltidsarbete? Erfarenheterna av de nuvarande anpassningsgrupperna är ju inte på alla håll så bra — de är inte så effektiva som de skulle vara. Anser inte utskottet att tolkningsföreträde skulle vara en styrka? Jag vill bara till slut peka på den fara som ligger i att inte gå längre och kombinera pensionsreformerna med andra åtgärder. Delpensionen kan för arbetsköparna, om de får initiativet, bli ett sätt att lösa problemen med den äldre arbetskraften, som kanske inte anses effektiv nog. Men detta kan man motverka genom att sätta in åtgärder mot framför allt arbetsintensiteten. Jag vill med det anförda, herr talman, yrka bifall till samtliga vpkreservationer.

Herr talman! Frågan om större flexibilitet i vårt pensionssystem har länge varit föremål för en ingående debatt jämsides med kravet på en allmän sänkning av pensionsåldern. I den senare frågan fattade fjolårets riksdag det betydelsefulla beslutet om en sänkning av den allmänna pensionsåldern till 65 år fr.o.m. den 1 juli 1976. I den överenskommelse som träffades mellan regeringen och folkpartiet om kamp mot inflationen ingick också en finansiering av denna sänkning av pensionsåldern. Samtidigt kom man överens om —- detta fick folkpartiet gehör för — att pensionsåldern skulle bli mera rörlig och att ett förslag om rörlig pensionsålder skulle läggas fram. Reformen skulle träda i kraft samtidigt med sänkningen av den allmänna pensionsåldern den 1 juli 1976. Pensionsålderskommittén — som ju numera kallas pensionskommittén — hade också fått uppdraget att utreda denna fråga. Den proposition nr 97 som behandlas i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 15 har som bakgrund det förslag som pensionsålderskommittén lagt fram. Från folkpartiets sida har vi ända sedan slutet av 1960-talet drivit frågan om en rörlig pensionsålder och fört fram motionsförslag i riksdagen. Till grund för våra förslag har legat bl.a. resultatet av det arbete som redovisades av en samrådsgrupp inom folkpartiet, vilken arbetade under temat Aktivitet och trygghet för äldre. Gruppen hade gått ut med en enkät på grundval av sina studier i ämnet. Det framgick att en överväldigande majoritet förordade ett system med en stegvis avtrappning av yrkesverksamhet bland dem som närmade sig pensionsåldern och att snabbheten i den gradvisa övergången från arbete till pension borde få avgöras av den enskilde. Folkpartiet har sedan länge varje år återkommit med motioner i riksdagen om en rörlig pensionsålder. När vi först förde fram kravet möttes vi mest med undran. Sedan har anslutningen till våra tankegångar vuxit år från år. I dag ligger på riksdagens bord förslaget om införande av en rörlig pensionsålder. Vi hälsar det med tillfredsställelse, och ser det inom folkpartiet som en betydelsefull framgång för liberal politik inom detta område av vårt allmänna socialförsäkringssystem.

Det har belysts av tidigare talare. Systemet kräver att åldrande personer skall för att erhålla hel pension vara fullt verksamma fram till ett visst datum, såvida inte speciella skäl möjliggjort en tidigare pensionsålder. För många är en plötslig förändring av livsföringen en påfrestning, både fysiskt och psykiskt. Den som kan och vill arbeta efter den formella pensionsdagen också har små möjligheter härtill. Den rörliga pensionsåldern kommer att medföra en individuell valfrihet inom vissa gränser beträffande tidpunkten för pensioneringen och möjligheten till successiv pensionering och avtrappning av yrkesverksamheten. På längre sikt bör en ännu större flexibilitet eftersträvas. Pensioneringen bör i framtiden inte uppfattas som en engångshändelse, ett avgörande steg mellan två skeden i livet. Vi bör göra det möjligt att utnyttja en del av den intjänade pensionsrätten under den s.k. aktiva perioden, för t.ex. studier, och sedan komma tillbaka till arbetslivet och tjäna in fler pensionspoäng. Den rörliga pensionsåldern har också vunnit stöd hos läkare, socialarbetare och samhällsforskare som pekar på det orimliga i att så tvärt som nu sker stänga ute människor från arbetslivet, då de når en viss åldersgräns, detta utan hänsyn till deras fysiska och psykiska kondition. Det fysiska och psykiska åldrandet sker hos skilda individer olika och alla yrken är heller inte lika att åldras i. Det har också från fackligt håll och från arbetstagarhåll kommit allt starkare krav på en rörlig pensionsålder. Det har framförts tidigare bl.a. i socialministerns anförande. I det förslag om rörlig pensionsålder, som riksdagen nu har att ta ställning till, införs som en nyhet i vårt pensionssystem s.k. delpension vid övergång till deltidsarbete. Delpensionen är således knuten till förekomsten av arbete på deltid. Den skall kunna tas ut från 60 års ålder, och med de villkor som är fogade till detta skall — som framhålls i propositionen — den disponibla inkomsten vid övergång till delpension i förening med deltidsarbete motsvara 85-90 926 av tidigare inkomst av heltidsarbete. Den skall sedan inte verka reducerande på ålderspensionen och ATP vid 65 års ålder. Detta innebär ju väsentliga fördelar för den som vill avtrappa sin yrkesverksamhet i jämförelse med bestämmelserna för s.k. förtida uttag, även om också bestämmelserna för sådant genom det föreliggande förslaget förbättras. För många äldre är det ett livsvillkor att få kvarstanna i arbetslivet även efter den allmänna pensionsåldern. Detta kan väl ännu mera göra sig gällande när vi nu också sänker den allmänna pensionsåldern från 67 till 65 år. Det är en betydelsefull uppgift för samhället att medverka till att meningsfulla sysselsättningar skapas. Också för att syftet med delpensionen skall kunna förverkligas är det nödvändigt att på alla områden av arbetslivet kunna erbjuda deltidsarbete. Det är då viktigt att kunna anpassa arbetstider och uppgifter så att de passar för dem som vill ha ett deltidsarbete. I takt med att lämpliga arbetstillfällen kan ordnas blir det möjligt att successivt växa in i det nya pensionssystemet. I detta sammanhang kommer givetvis krav att ställas på näringslivet i sin helhet — det gäller både den enskilda och den offentliga sektorn. Lokala anpassningsgrupper, som här tidigare nämnts, kan vara en lämplig grund. Det krävs här ett samarbete mellan anställda, arbetsgivare, arbetsförmedlingar m.fl. Självfallet är det för många anställda ett angeläget intresse att få kvarstanna i sin gamla arbetsmiljö och slippa byta ar betsgivare och yrke vid deltidsarbete. Det kan också för arbetsgivaren vara av värde att kunna bereda en anställd som inte orkar med heltidsarbete möjlighet att gå över på deltid. Sådana möjligheter öppnar sig genom det förslag som nu ligger på riksdagens bord. Jag tror att man med god vilja skall kunna finna framkomliga vägar. Men jag skulle vilja framhålla — det säger vi också i folkpartiets motion 2127 med anledning av propositionen — att stat, landsting och kommuner här måste vara mönsterbildande. Erfarenheterna jävar inte påståendet att det inom detta område bör finnas stora möjligheter för dessa instanser att ge sin medverkan när det gäller att skapa och erbjuda dem som så önskar deltidsarbete. I det särskilda yttrandet nr 6 — vi har från folkpartiets sida inte avgivit några reservationer men har fogat några särskilda yttranden till utskottets betänkande — framhålles att vi inom folkpartiet ser den rörliga pensionsåldern som början till en liberal förnyelse av arbetslivet. Jag noterar att statsrådet Aspling i sitt anförande också betecknade reformen som ett mycket viktigt steg i riktning mot en förnyelse av arbetslivet. De aktuella reformerna bör ses som ett första led i en utveckling mot ett framtida pensionssystem med ökad personlig valfrihet. En ökad förekomst av deltidsarbeten bör också göra det möjligt för dem som så önskar att stanna kvar i arbetslivet även efter pensionsåldern. Låt mig ännu en gång stryka under att samhället i detta fall bör undersöka alla möjligheter att vara föregångare och att man bör inrikta sig på att lösa frågan om deltidsarbeten på varje arbetsplats. Utskottet har också i sin skrivning med anledning av vår motion framhållit att en nödvändig förutsättning för en ändamålsenlig kombination av deltidsarbete och delpension är att sådana arbeten kan tillskapas. Med mitt särskilda yttrande har jag velat understryka detta. Låt mig sedan säga några ord om motion 1206, som väcktes under den allmänna motionstiden och som behandlas i föreliggande betänkande. I motionen hemställs om en plan för genomförande av lika folkpension oberoende av civilstånd. Principen om att varje människa, oavsett kön och civilstånd, skall räknas som en självständig individ börjar alltmer slå igenom i lagstiftningen. I folkpartiets program framhålles bl.a. att män och kvinnor skall behandlas lika inom socialförsäkringarna och att pensionssystemet skall utformas så, att det medger en anpassning till den enskildes önskemål och behov. Vid ett flertal tillfällen har även från pensionärer rests krav om lika pensionsförmåner oavsett civilstånd. Vi har också från folkpartiet under flera riksdagar väckt motioner i den frågan. Vi menar att principiella skäl talar för jämställdhet mellan män och kvinnor även inom folkpensioneringen, och riksdagen har också i godkända betänkanden från socialförsäkringsutskottet åren 1971 och 1972 påpekat att principiella skäl talar mot att pensionsförmånerna differentieras med hänsyn till den försäkrades civilstånd. Nu har ju genom de nya pensionsbestämmelser som gäller fr.o.m. i år ett steg tagits i riktning mot ett utjämnande av dessa skillnader, men vi anser ändå att man måste gå vidare och att ytterligare förbättringar inte bör skjutas på en oviss framtid. Men med hänsyn till de betydande kostnader som förknippas med en sådan reform och de stora kostnader som de nu beslutade reformerna kommer att dra har vi för dagen nöjt oss med att i ett särskilt yttrande, nr 14, framhålla vår principiella inställning i denna fråga. Till utskottets betänkande har jag sedan fogat ett särskilt yttrande, nr 11, med anledning av motionen 764 av herr Åberg, i vilken han tar upp frågan om pensionsåldern för en särskild yrkesgrupp, nämligen fiskare. Herr Åberg kommer själv senare att i ett anförande vidare beröra denna fråga. Herr talman! Det föreliggande betänkandet och propositionsförslaget om en rörlig pensionsålder anknyter, som jag tidigare i mitt anförande framhållit, till de tankegångar och förslag som folkpartiet under en följd av år har drivit. Det ansluter dessutom till den överenskommelse som träffades mellan regeringen och folkpartiet i fjol. Vi kan därför instämma i huvudlinjerna i de nu framlagda förslagen om ökade möjligheter till en rörlig pensionsålder. Vi ser det så, att det kommer att ge flera möjligheter och alternativ för människor i åldern mellan 60 och 70 att bestämma tidpunkt och form för sin pensionering. Det blir nu en gemensam uppgift för stat, landsting, kommuner, försäkringskassor, fackliga organisationer, företagare och anställda att fylla den nya lagen med innehåll. Vi ser förslagen inte som en färdig lösning men som ett betydelsefullt steg och som ett led i en utveckling mot ett framtida pensionssystem med ökad valfrihet. Statsrådet Aspling betecknar reformen som en viktig milstolpe i utvecklingen av vårt socialförsäkringssystem. Jag kan gärna instämma i den värderingen. Sedan får erfarenheterna visa i vilka former man kan gå vidare för att ytterligare anpassa arbete och pensionering till individuella behov och önskemål. Socialförsäkringen blir väl aldrig färdig — den kommer ständigt att vara föremål för förändringar och förbättringar. Det kan pekas på vissa frågor som behöver ytterligare bearbetas och vissa gränsproblem som behöver lösas. Jag tror att det reformarbete som det här är en del i kommer att fortsätta. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 15 på alla punkter.

Herr talman! Den äldre arbetskraftens situation i Sverige har liksom i flera andra länder på senare tid blivit alltmer uppmärksammad. De äldre tillhör de grupper i samhället som är mest utsatta i kritiska situationer och krisartade perioder inom företag och samhälle. Teknisk utveckling, stigande utbildning, rationalisering och andra omständigheter leder ofta till att den äldre arbetskraften ej tillvaratas så väl som ur samhällets och individens synpunkt vore önskvärt. Under senare år har debatten i vårt land i huvudsak kretsat kring önskemålet om en rörlig pensionsålder. Syftemålet med de reformer som nu föreslås på pensioneringens område är att skapa ännu bättre betingelser för den äldre arbetskraften. Vi har också haft en snabb utveckling — det tror jag ingen kan bestrida — på pensionsförsäkringsområdet under 1960 och 1970-talen. Den successiva förbättringen av pensionärernas villkor genom att vi växer in i ATP-systemet, standardstegringen av folkpensionerna och tillkomsten av pensionstillskotten är betydelsefulla åtgärder i den riktningen. Från den stora ATP-stridens dagar och fram till nu har det också vuxit fram en betydande enighet på detta reformområde. Sålunda kunde det senaste beslutet om sänkning av pensionsåldern genomföras i stor enighet, och vi står nu inför det viktiga beslutet om en mera rörlig pensionsålder och lagfäst delpension, som tydligen också kan genomföras i stor enighet, i varje fall vad gäller principen och huvuddragen i det föreliggande förslaget. Att det sedan råder en viss oenighet beträffande vissa detaljer i förslaget, att herr Ringaby och herr Hagberg i Borlänge har sett detsamma vara behäftat med stora skönhetsfläckar, tycker jag inte förtar huvudintrycket. Skiljelinjerna framgår f. ö. av de reservationer som fogats vid betänkandet och som jag skall återkomma till senare i mitt inlägg. Genom det föreliggande förslaget får vi ett mer avancerat pensionssystem, baserat på flera steg. De äldre får bättre möjligheter att minska sina arbetsinsatser eller sluta arbeta när de känner sig trötta med bibehållen rätt att återgå till arbetet när de så önskar. De får bättre möjligheter till ett aktivt liv genom att utnyttja sin tid dels till arbete, dels till fritidsaktiviteter. Genom lagfäst delpension skapas möjligheter för de äldre att komma ifrån en fast spikad tidpunkt, en stupstock så att säga, för inträde i pensionsåldern. Genom möjlighet att varva arbete med fritid sker en mjukare övergång till en pensionärstillvaro som så småningom obönhörligen inträder. Man ställer inte de äldre på en ”död linje” i lika hög grad som det nuvarande systemet innebär med ett tvärt avbrott av arbetslivet vid en bestämd tidpunkt. Här skulle också kunna nämnas vikten av fritidsaktivitet för pensionärer. Jag vill gärna understryka detta. Pensionärerna har många år framför sig, och det är viktigt att de kan vara så aktiva som möjligt så länge som möjligt. Fritidsaktiviteter av olika slag kan här fylla en viktig funktion. Herr talman! Med anledning av propositionen har väckts sex motioner. Därutöver har utskottet behandlat några motioner som väcktes vid riksdagens början med förslag om ändringar i den allmänna försäkringen. Jag kommer inte att gå in på alla motionsyrkandena utan begränsar mig till att kommentera de reservationer som har fogats vid betänkandet med anledning av de behandlade motionerna. karaktär. Man önskar en utvärdering av de hittills vunna erfarenheterna för att med dessa som utgångspunkt pröva att ytterligare utveckla denna form av rörlig pensionsålder. Till det vill jag säga att pensionskommittén i enlighet med sina direktiv har haft att göra en sådan utvärdering. Det har den också gjort. Samtidigt som kommittién har konstaterat att förtidspensioneringen har haft stor betydelse och framdeles kommer att spela en viktig roll i ett regelsystem med rörlig pensionsålder säger den också att det inte finns anledning att göra några väsentliga ändringar i nuvarande regler, förutom att man har tagit bort 63-årsgränsen vid förtida uttag. Någon ytterligare utvärdering utöver den som pensionskommittén har utfört har utskottsmajoriteten inte ansett behövlig. Nu säger herr Hagberg att det är viktigt att pensionsreformen följs upp. Det kommer också att göras, det har socialministern i sitt inlägg deklarerat. Pensionsnämnden, där representanter för arbetsmarknadens parter ingår, kommer att delta i denna utvärdering. Den andra motionen som jag vill ta upp är motionen 2126. Yrkandet innebär att försäkrade som fyllt 67 år när reglerna om sänkning av pensionsåldern träder i kraft skulle få reduktionen minskad, inte bara på sätt som föreslagits i propositionen med hänsyn till den nya reduktionsfaktorn utan även med utgångspunkt i den nya pensionsåldersgränsen. Förslaget i propositionen innebär genom den nya reduktionsfaktorn förbättringar för alla försäkrade som gjort förtida uttag, och det framstår därför ur rättvisesynpunkt inte motiverat att tillföra just denna grupp ytterligare förmån genom en särskild minskning av reduktionen. Jag får kanske, herr talman, tillfälle att återkomma på den punkten, eftersom det har signalerats att någon efterföljande talare kommer att ta upp just det här speciella förslaget. Till herr Ringaby, som har talat för reservationen 3, vill jag säga — och låt mig också, herr talman, i det sammanhanget ta upp reservationerna 5 och 13 — att det verkar faktiskt som om herr Ringaby inte förstått eller velat förstå andemeningen i förslaget om delpension, nämligen att det i första hand är avsett för människor med många år i arbetslivet. Delpension är väl också mest betydelsefull för dem i de tunga jobben och i en ofta pressande arbetsmiljö. De har ju av den anledningen ofta det största behovet av en nedtrappning av arbetsinsatserna under de sista verksamhetsåren före pensionsåldern. Det finns med anledning av vad som sägs i reservationerna och f. ö. vad som har anförts av såväl herr Ringaby som herr Hagberg i Borlänge skäl att erinra om ett par saker. Jag tyckte när jag lyssnade till herr Ringabys anförande att det verkar som om han hamnat i något slags premiereservtänkande, när han säger att det är en betydande brist i pensionssystemet att pensionen inte utgår i förhållande till inbetalda avgifter. Men det är ju så att folkpensionen och tilläggspensionen finansieras på olika sätt. Och vi befinner oss fortfarande i ATP:s uppbyggnadsskede. Man bör också hålla i minnet att 30-årsregeln inom systemet kommer att tillämpas först på personer som är födda år 1924 och senare samt att det gäller särskilt förmånliga intjänanderegler för de s.k. övergångsgenerationerna. Ett tillgodoseende av de synpunkter som lagts fram i reservationerna förutsätter under ATP:s uppbyggnadstid antingen för varje försäkrad tidsödande utredningar av vederbörandes anställningsförhållanden före 60 års ålder eller särskilda övergångsregler av samma slag som vi nu har inom ATP. Det första alternativet tycker jag kan avvisas redan av administrativa skäl. Erfarenheterna från pensionsanordningar med inslag av sådan prövning är nämligen ganska nedslående. Det andra alternativet innebär i praktiken en pensionsåldersförsäkring för övergångsgenerationerna med därav följande kostnader. Det bör också uppmärksammas att övergångsgenerationerna gynnas inom ATP, inte bara genom förmånliga intjänanderegler utan också genom att avgiften är lika för alla oavsett intjänandeår. F. ö. är det ju så i pensionssystemet, herr Ringaby, att pensionen är fullständigt oberoende av inbetalda avgifter. Den grundar sig helt på den deklarerade inkomsten. Det är många som får full pension utan att några avgifter erlagts eller att det alls betalats någonting. Tänk på alla sjukpensionärer och förtidspensionärer. Detta att pensionen inte är beroende av inbetalda avgifter betraktar inte vi som någon brist utan som en stor förtjänst. Det är det fina med det här systemet att alla kan få sin pension enligt fastställda regler oavsett inbetalda avgifter. Jag vill också säga till herr Ringaby närmast med anknytning till reservationen 5, att det är givetvis lätt att lägga fram förslag om justering av reglerna om intjänandetid, förmånstagarkrets och erforderligt timantal. Det är emellertid så att vid utarbetande av förslaget om delpension har strävandena varit att för långvarigt yrkesverksamma skapa en stabil och enkel konstruktion som i första hand bygger på för löntagarna kända regler, som är lätta att tolka och administrera. Reglerna inom allmänna försäkringen och arbetslöshetsstödet har därvid tjänat som förebild. Jag vill gärna säga att kravet på ett visst genomsnittligt antal arbetstimmar inte tillkommit av en slump. Jag vill även tillägga att kopplingen arbetstid-delpension är en princip som i varje fall utskottsmajoriteten inte vill släppa. Som LO påpekat i sitt remissyttrande är det nämligen mycket angeläget att löntagaren även efter övergången till deltidsarbete får bibehålla sina övriga förmåner. Särskilt viktigt är då givetvis arbetslöshetsstödet. Reglerna är också utarbetade efter konkreta förslag av sådana företrädare för löntagarna, som bör ha de bästa möjligheterna att bedöma hur delpensionen kommer att fungera. En annan sak är att reglerna om delpension också kan komma att behöva justeras, liksom vi fått göra med många andra reformer. Men en sådan justering bör anstå till dess erfarenhet vunnits vid tillämpningen och icke efter teoretiska diskussioner. Herr Ringaby pläderar för att poäng skall kunna intjänas även under år då helt förtida uttag gjorts. Detta är väl i och för sig ingen större fråga, för den som gör förtida uttag har alla möjligheter att reglera detta. Han kan begära uttag vid vilken tidpunkt som helst, och han har rätt att återgå till arbetet när han själv bestämmer. Han kan undvika att begära uttag i slutet av året. Gör han det i början av ett år förlorar han ingen pensionspoäng. Beräkningen av pensionspoäng sker på ett års deklarerade inkomster, och det skulle kanske bli administrativt besvärligt om man började räkna pensionspoäng under ett par tre månader, ett halvår eller vad det kan bli. F. ö. vill jag i enlighet med vad utskottet anfört erinra om att frågor om förvärv av pensionspoäng och beräkning av avgifter f.n. utreds i pensionskommittén. Herr talman! Jag har ytterligare en del att säga i anslutning till reservationerna från vänsterpartiet kommunisterna. Yrkandet i reservationen 4 går ut på att avveckla hela systemet med förtida och uppskjutet uttag inom den allmänna pensioneringen. I ett läge då allvarliga ansträngningar görs för att erbjuda den enskilde så varierande möjligheter som det går att anpassa pensionsuttag till föreliggande behov förefaller ett sådant yrkande ganska märkligt. Det är självfallet riktigt att löntagarnas intresse i första hand kommer att knytas till den nya pensionsförsäkringen. Men utskottet anser ändå att, även om förtida och uppskjutet uttag kanske kommer att minska i betydelse när man får den nya delpensionsreformen, det kan vara motiverat att behålla det som ett alternativ till andra möjligheter. Nu blir reglerna betydligt förmånligare genom att reduktionsfaktorn ändras från 0,6 96 till 0,5 96. Min uppfattning är emellertid att det kommer att bli allt färre människor som utnyttjar denna förmån, men jag tycker ändå att den inte bör tas bort, och det finns ingen anledning till någon ytterligare utredning på den punkten. Sedan skulle jag också vilja slå fast att förslaget rörande delpensionering har utformats så att en person som uppbär delpension och som ofrivilligt blir arbetslös givetvis får behålla delpensionen. Han har därjämte i enlighet med de föreslagna samordningsreglerna rätt till arbetslöshetsstöd för den inkomst han förlorat på grund av det mistade deltidsarbetet. I en reservation krävs att rätt till delpension skall medges även om deltidsarbete inte kan ordnas. Detta förslag har samma innebörd som kommitténs förslag, vilket blev utsatt för mycket stark kritik under remissbehandlingen. Jag kan mycket väl förstå den kritiken, och jag tycker att det är helt logiskt av socialministern att inte ta med det i propositionen. Jag instämmer helt med vad han där sagt, nämligen att det stämmer dåligt med andemeningen i lagförslaget. Bakgrunden till remissinstansernas kritik är i första hand önskemålet om att arbetstid och arbetsuppgifter skall anpassas till arbetstagarens möjligheter och färdigheter. Det är ju detta synsätt som ligger bakom regeringens arbetsmarknadspolitik och som kommit till uttryck i bl.a. olika åtgärder för att förebygga utslagning av individer på arbetsmarknaden. Accepterar man synsättet att ge delpension även i fall där deltidsarbete inte ordnas, går man således miste om det aktiva inslag som ligger i hela förslaget om delpensionen, nämligen att arbetets villkor skall utformas så att löntagaren, om han det önskar och kan arbeta, skall beredas ett meningsfullt arbete. Herr Hagberg i Borlänge har pläderat för att de fackliga organisationerna skall ges tolkningsföreträde vid avgörande av vilka arbeten som skall komma i fråga som deltidsarbete i samband med delpension. I propositionen uttrycks den förhoppningen — den har också framförts här i dag av socialministern, och den har understrukits av utskottet i dess betänkande — att den nödvändiga anpassningen av arbetstid och arbetsuppgifter i första hand bör komma till stånd genom samrådsförfarande i de lokala anpassningsgrupperna. Det är min förhoppning att de skall lyckas därmed. Det är emellertid självklart att frågan om tolkningsföreträde tilldrar sig stort intresse då den nya lagstiftningen om förhandlingsrätt utformas. Utskottet anser att man inte bör föregripa den kommande lagstiftningen, varför diskussion på denna punkt bör anstå till dess förslag till denna lagstiftning föreligger. Jag undrar om inte herr Hagberg underskattar fackföreningarnas roll och inflytande i sammanhanget. Han talar ju om att det inte alls är säkert att arbetsgivarna — herr Hagberg föredrar att kalla dem arbetsköparna — vill ordna deltidsarbete. Det kan ju hända att en del inte är så intresserade av detta, men genom den lagfästa rätten till delpension föreligger ett starkt tryck på arbetsgivarna att ordna den andra delen av reformen, nämligen deltidsarbetet. Tar man bort villkoret om deltidsarbete, bortfaller ju det tryck som fackföreningar och anställda har gentemot arbetsgivarna när det gäller den del av reformen som arbetsmarknadens parter har ansvaret för. Sedan är det klart att utfallet av den här reformen till mycket stor del är beroende av de fackliga organisationernas agerande, en sak som de är medvetna om. De kommer säkerligen också att med all kraft verka för reformens praktiska genomförande. Förslaget om delpension gör ju att det är dukat för en avtalsuppgörelse i den andra delen. Jag kan hålla med om att det kan uppstå vissa svårigheter i en del yrken. Bl. a. byggnadsbranschen har ju nämnts i denna diskussion. I varje fall kan svårigheter uppstå i ett ingångsskede. Men man bör också komma ihåg att det här rör sig om ett relativt begränsat antal människor, det gäller åldersgrupperna 60-65 år. Det gäller inte alla anställda inom en industri. Sedan är det ju inte säkert att alla inom denna grupp kommer att begära delpension. Men även om det blir ganska många som gör det, hoppas jag att det skall vara möjligt att ordna deltidsarbete åt dem. LO ser ju i sitt remissyttrande ganska förhoppningsfullt på den möjligheten. Jag tror, som sagt, liksom LO att det skall bli möjligt att ordna deltidsarbete för dessa grupper även i de branscher där det kanske kan vara särskilt besvärligt. Men jag vill också understryka att det är viktigt att en god vilja uppammas hos parterna att klara det här problemet. Därefter, herr talman, tänker jag övergå till en fråga som herr Hagberg och jag har diskuterat i åtskilliga sammanhang här i kammaren, nämligen yrkandet om sänkning av pensionsåldern till 60 år för inom gruvindustrin sysselsatta, inkl. ovanjordsarbetare. Det krav som här framförs är ju mycket långtgående i den meningen att personer som arbetar i verkstad, förråd eller vilket annat arbete som helst ovan jord, med anknytning till gruvindistrin skulle lagstiftningsvägen få en förmån som andra arbetare utanför gruvindustrin inte skulle få. Att på detta sätt just i sociallagstiftningen indela arbetare i grupper med olika sociala förmåner beroende på vilket företag de är anställda i tycker utskottet skulle vara felaktigt. Vi har följaktligen avstyrkt detta yrkande. Men så fortsätter herr Hagberg: Vi föreslår också en utredning om vilka andra yrkesgrupper som bör komma i åtnjutande av lägre pensionsålder. Som kammarens ledamöter väl känner till har också dessa frågor utretts och prövats i olika sammanhang. Arbetstidsutredningen, semesterutredningen och socialförsäkringskommittén prövade dessa frågor, och de kom alla till den uppfattningen att det inte var möjligt att på ett godtagbart sätt inom den allmänna försäkringen — jag poängterar det — differentiera olika sociala förmåner efter yrke och sysselsättning. Nu har, som redovisas i utskottsbetänkandet, pensionskommittén också prövat den här frågan. Man har anlitat expertis inom arbetsmedicin och åldringsforskning. Det är väl dem som herr Hagberg betecknar som beskäftiga förståsigpåare. Kommittén har vid sitt ställningstagande också kommit till den uppfattningen att enbart tillhörighet till visst yrke inte var någon lämplig grund för särskilda regler för pensionsinträdet. Den inställning som utskottet och riksdagen intagit tidigare i den här frågan har alltså bestyrkts av pensionskommittén. Men, herr talman, jag återgår till att säga ytterligare några ord om gruvarbetare under jord. Utskottet har ganska utförligt uppehållit sig vid den frågan. Vi har hänvisat till den avtalsöverenskommelse som finns mellan parterna om lägre pensionsålder för gruvarbetare under jord samt till den överenskommelse som nyligen träffats för de mellansvenska gruvorna. Alla hälsar vi med den största tillfredsställelse att man nu löst själva knäckfrågan. Det måste ju vara knäckfrågan för gruvarbetarna att få denna rätt till pension vid 60 års ålder för underjordsarbetare, även om reformen genomförs med en viss kort övergångstid. Utskottet har tidigare anslutit sig till den uppfattningen att gruvarbete under jord var av sådan art att en särbehandling kunde anses rimlig, men vi har också ansett att frågan borde lösas genom avtalsöverenskommelse mellan parterna. Den uppgörelse som nu träffats ligger alltså i linje med vad utskottet och riksdagen tidigare uttalat. Men så säger herr Hagberg att uppgörelsen har så stora brister att den måste korrigeras genom lagstiftning. Jag skall inte gå in på debatten om det ekonomiska innehållet i uppgörelsen, helst som det inte är klart vad den kommer att innehålla, eftersom man fortsätter att förhandla om utformningen. Vad som är klart är ändå att parterna är överens om att den lägre pensionsåldern skall träda i kraft vid samma tidpunkt som sänkningen av den allmänna pensionsåldern och att den skall fastställas till 60 år. Pengar har avdelats till detta. Det finns också goda skäl att tro att den överenskommelse som har träffats för de mellansvenska gruvorna också skall träffas för Malmfälten i Norrland. Man är också överens om att de som har lång anställningstid under jord — det rör sig om 20 år — men som flyttats eller flyttas ovan jord skall komma i åtnjutande av reformen. Därmed tycker jag att det argument som ofta har anförts — att ett stort antal anställda inom gruvindustrin, som jobbar ovan jord, har många års arbete under jord — har fallit. Också för dem kommer den här reformen att tillämpas. Nu säger herr Hagberg att jag har varit motståndare till sänkt pensionsålder för gruvarbetare. Det vittnar om att han inte känner till mitt förflutna i denna fråga. Jag har pläderat för detta i många sammanhang. Men när parterna, Gruvförbundet och dess motpart, har gått in för förhandling och lyckats lösa frågan — gruvarbetarna har tidigare haft rätt till pension vid 63 år när andra fick arbeta till 67 — tycker jag att det är en riktig linje att fortsätta förhandla. När vi diskuterade den här frågan förra gången uttryckte jag den förhoppningen att gruvarbetarna, när vi fick en allmän sänkning av pensionsåldern från 67 till 65 år, skulle lyckas komma lägre än till 63 år, och det är tydligt att de har lyckats i årets avtalsuppgörelse. Herr talman! Jag tror att jag har berört alla reservationer som fogats till utskottets betänkande. De särskilda yttrandena finns det kanske inte så stor anledning för mig att gå in på, eftersom de i olika sammanhang anknyter till reservationerna och därmed också i viss mån får anses kommenterade. Herr Ringaby tog emellertid upp en fråga som han tyckte var en skönhetsfläck, nämligen att det satts ett tak vid 7,5 gånger basbeloppet. Inte heller den här begränsningen har tillkommit av en slump. Man har varit klart medveten om att den får de konsekvenser som herr Ringaby har anfört. Men om man har den här begränsningen när det gäller sjukpenning och ATP kan man fråga sig varför man skulle införa en annan bestämmelse när det gäller deltidspensionering. Vi tycker inte att det är befogat. Det här förslaget är naturligtvis också i första hand avsett för normalinkomsttagare. Jag tror knappast att personer som har mycket höga inkomster tillhör den grupp som i första hand kommer att begära delpension. Men även i de fall de kommer att göra det finns det möjligheter att genom avtalsöverenskommelser mellan parterna öka pensionen. Herr Jonsson i Mora tog upp frågan om pension oavsett civilstånd och underströk att det var viktigt att en sådan kunde genomföras så snabbt som möjligt. Men han sade själv också att det är en mycket kostnadskrävande reform, och det har också utskottet betonat. Jag tycker inte att det finns någon anledning att göra något uttalande på denna punkt. Jag är inte övertygad om att denna reform bör ha största prioritet. F. ö. prövas denna fråga f. n. hos pensionsålderskommittén. Det är därför inte särskilt meningsfullt att nu ta upp någon debatt. Vi får säkerligen tillfälle att återkomma senare. Herr talman! Den reform vi nu skall besluta om, lagfäst rätt till delpension, väntar vi oss mycket av, men de största förväntningarna har givetvis de äldre arbetstagarna, särskilt de i de tunga jobben och ofta pressande arbetsmiljöerna, som nu får möjlighet att trappa ned sin arbetsinsats under de sista verksamhetsåren. Jag vill till sist understryka utskottets tillfredsställelse över att pensionskommittén arbetat så snabbt att den här reformen kan träda i kraft samtidigt med sänkningen av den allmänna folkpensionsåldern. Utskottet vice ordförande beklagade att riksdagen inte förut beslutat om att pensionsreformen skulle träda i kraft tidigare. Han trodde att övergångsproblemen i så fall skulle ha blivit mindre. Jag är övertygad om att motsatsen skulle blivit förhållandet. Det hade då knappast varit möjligt att få en gemensam ikraftträdandetidpunkt för deltidspensioneringen och för sänkningen av den allmänna pensionsåldern. Jag tycker att det är mycket värdefullt att dessa reformer kan träda i kraft vid samma tidpunkt. Herr talman!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

Herr talman! Det är alltid trevligt att diskutera politik med herr Fredriksson. Han sade att jag inte hade förstått att deltidspensionen är till för dem som har många tjänsteår. Jo, det har jag förstått, men vad jag kritiserade var att reduktionen vid förtida uttag blir lika stor oavsett om man har 25-30 år eller om man har 40-45 år bakom sig i arbetslivet. Det ansåg jag vara orimligt. Vi måste nog, herr Fredriksson, försöka få in litet av individualism även i det kollektiva systemet. Annars slår det mycket orättvist för folk med lång anställningstid. Vad gäller delpension och deltidsarbete ville faktiskt också pensionsålderskommittén ha delpension, även om det inte är möjligt att ordna ett deltidsarbete. Detta måste vara huvudprincipen, herr Fredriksson. Men jag tror inte att trycket på arbetsgivarna när det gäller att skaffa deltidsarbeten kommer att minska, om detta krav bifalles. De anställda kommer att fortsätta att kräva deltidsarbete i mycket stor omfattning. Jag är därför helt övertygad om att det kravet kommer att kvarstå och förstärkas. Men i de fall där det inte går att skaffa fram ett deltidsarbete bör det vara möjligt att få deltidspension. Ta t.ex. ett par äkta makar, där den ena är förvärvsarbetande husmor. Hon kan i 60-65-årsåldern känna sig trött på dubbelarbete och besluta sig för att ta delpension. De kan då leva på denna samt på makens inkomst. Detta borde vara möjligt. Tioårskravet på anställning tycker jag också är orimligt. En fiskare som har tjänat in 15 år i ATP-systemet och som går över till att bli anställd måste börja tjäna in tio nya år som underlag vid ATP-beräkningen för att bli delaktig av denna lagfästa pension. Det kan inte vara rimligt. Reservationen 13 gällde, herr Fredriksson, faktiskt den som avlider under året. Kravet i fråga om det förtida uttaget släppte jag i utskottet av den enkla anledningen, att man där gör en antagande beräkning. Avlider man, påverkar det dock efterlevandeskyddet, eftersom ett år då går förlorat i ATP-beräkningen. Man kunde göra en antagande beräkning också där. Taket slår mycket hårt i det här fallet, därför att det beräknas på halva inkomsten och därför att pensionen bara blir 65 96 på halva inkomsten. Man kan diskutera om inte taket faktiskt borde vara 15 gånger basbeloppet. Till sist, herr talman: Systemet med arbetsgivaravgifter är och förblir ett problem för egenföretagarna.

Herr talman! När det här förslaget presenterades av socialministern gjorde man i TV en intervju på ett sågverk i Insjön. Det visade sig redan då, när man började tänka på hur förslaget skulle förverkligas, att det skulle bli problem med att bereda deltidsarbeten. Man vill ha deltidsarbeten, det var arbetarna på det klara med. Men arbetsköparna var inte beredda att ge deltidsarbeten just där en arbetare ville ha det, där han kanske hade jobbat förut. Arbetarna vill inte ta deltidsarbeten på de grundvalarna. Då kan man undra om facket är svagt. Ja, det varierar från plats till plats, men överallt vet vi att vi har en stark arbetsköpare mot oss som äger produktionsmedlen och kan säga ifrån. Därför borde denna lagstiftning ha gett fackföreningen ett stöd i ryggen när det gäller att bereda deltidsarbeten, åtminstone genom att som i förtroendemannalagen ge fackföreningen tolkningsföreträde i valet av jobb som skall bli deltdsarbeten. Det borde vara de minimum av stöd som fackföreningen skall ha. När det gäller undantagen har jag tidigare poängterat att vi har följt det förslag som LO förde fram i sitt remissyttrande. Det är alltså bara på framställning av fackföreningen som man skall kunna göra undantag. Här gäller det faktiskt valmöjligheten, för vad finns det i övrigt för val, om man inte kan få ett deltidsarbete? Jo, det är att fortsätta att arbeta. Man har begärt delpension och fackföreningen har kämpat för detta, men det har inte kunnat förverkligas, kanske av både tekniska och praktiska skäl. Då är det enda valet att stanna kvar i slitet. I fråga om Gruv vill jag bara påminna herr Fredriksson om att sedan 1971 har han här i riksdagen arbetat mot ett snabbt tillgodoseende av gruvarbetarnas krav. Måste det inte vara en tankeställare för herr Fredriksson som gammal gruvarbetare att man i dag är beredd att gå ut i en konflikt på malmfälten för att förverkliga sina önskemål? Kan det vara så, att opinionen ute på arbetsplatsen har gått om herr Fredriksson flera gånger?

Herr talman! Herr Ringaby pläderar för att det borde vara möjligt att få delpension utan att ha deltidsarbete. Men om man slopar det kravet förlorar ju vederbörande kontakten med arbetsmarknaden. Det var det jag försökte göra klart i mitt första anförande. Dessutom förlorar man det förstärkta sjukförsäkringsskyddet liksom arbetslöshetsunderstöd och arbetsmarknadsstöd. Det tycker jag är ett mycket starkt skäl för att bibehålla kravet på deltidsarbete. Den som vill sluta arbeta och delvis vill leva på sparkapital eller vad det kan vara har ju fortfarande möjlighet att utnyttja det förtida uttaget. Det finns här olika regler som gör att hela detta pensionssystem är ganska smidigt och kan tillämpas på skilda önskemål, vare sig det gäller att trappa ner eller att helt sluta arbeta och ta förtidspension. Herr Hagberg i Borlänge säger att alla som nu vill ha deltidsarbete borde ha ett stöd i ryggen. Det tycker jag att de har i denna lagstiftning, och jag tycker att det är ett ganska kraftigt stöd. Jag är övertygad om att fackföreningarna, med den kraft och pondus som de har, kan göra den påtryckning som erfordras för att man skall få möjlighet att ordna deltidsarbete i tillräcklig omfattning. Men vi skall ju växa in i den här reformen. Den skall följas upp, och det kan tänkas att ändringar behöver göras. Sedan säger herr Hagberg att jag har varit motståndare till en snabb lösning av pensionsfrågan för underjordsarbetarna. Det är ett helt felaktigt påstående. Jag har sagt åtskilliga gånger från denna talarstol att jag hoppas att det skall kunna vara möjligt att snabbt lösa den frågan. Men märk väl, herr Hagberg, att eftersom gruvarbetarna själva har gått in för att klara denna fråga avtalsvägen, har jag ofta understrukit att jag tyckte att det var den riktiga formen. Det är inte så lätt att klara detta i en lagstiftning. Jag är inte hundraprocentigt säker på att man skulle ha lyckats få en snabbare och bättre lösning än vad man har kunnat åstadkomma genom avtalsuppgörelsen. Jag tycker att det ekonomiska innehållet inte är så dåligt.

Herr talman! Med delpension utan arbete förlorar vederbörande kontakten med arbetsmarknaden och får ingen sjukpenning. Ja, herr Fredriksson, men då har vi den här förmyndarmentaliteten att vi skall tala om vad vi tycker att människorna skall göra. Men om vederbörande själv frivilligt väljer denna livsform, så tycker man nog att han borde kunna få göra det. I mitt tidigare inlägg hann jag inte med att säga beträffande egenföretagarna, att håller vi på på det här sättet, herr socialminister, så får egenföretagare ingen avgift, men de får heller icke vara med i systemet. Den som har sitt företag som aktiebolag får däremot vara med i systemet. Men i den mån dessa avgifter slår igenom i högre priser, får egenföretagaren dock vara med och betala. Till min gode vän, kamrat Hagberg i Borlänge, som verkligen är mycket blåögd och vill lagstifta om deltidsarbeten, vill jag säga: Varför lagstiftar vi inte om vackert väder eller evig fred? Det är ju faktiskt viktigare saker.
Herr talman! Det senaste kanske man kan få hänföra till det blåögda här i riksdagen. Herr Fredriksson sade i sitt första inlägg beträffande deltidsarbete att han i stort sett trodde på arbetsköparnas goda vilja — att man skulle ordna den här saken i anpassningsgrupperna. Sedan ifrågasatte han fackföreningens styrka. Har man förlitat sig på anpassningsgrupperna tidigare — att de skulle bereda arbetstillfällen åt den äldre arbetskraften som hade slagits ut — och drar erfarenheterna därav, så vet man att det är väldigt svårt att skaffa dessa jobb i erforderlig utsträckning. De som håller på med detta, t.ex. i försäkringskassan, är bekymrade. När det gäller gruvfrågan har vi sedan 1971 ställt krav på pension vid 60 år. Torsten Fredriksson har varje gång röstat emot det förslaget. Då måste man väl konstatera att han varit emot ett snabbt genomförande av en sänkning av pensionsåldern för gruvarbetarna till 60 år. Men här är det ju inte bara fråga om gruvarbetarna. Vi har sagt att det är den grupp som först är aktuell, men det gäller också de andra grupperna. Trots de experter som säger att det inte finns någon enhetlighet mellan yrkesgrupperna, finns det ändå en gemensam nämnare hos många yrkesgrupper. Det gäller byggnadsarbetarkåren, de som arbetar i skift vid järnbruken, hamnarbetarna, stuveriarbetarna, skogsarbetarna osv. Stora grupper inom de facken kan uppenbart jämföras med gruvarbetarna och bör ha pension vid 60 år. Vi ställer frågan: Skulle man inte inlemma dessa i nästa del av förtidspensionssystemet och för de grupper som har det sämst på arbetsmarknaden skapa möjlighet till en kollektiv pensionering, så att de slipper löpa risken att bli utslitna innan de får sin pension? Men i dessa lägen har herr Fredriksson ständigt varit motståndare. Han tycker att det skall ankomma på arbetsmarknadens parter att lösa dessa frågor. Han vill alltså inte bidra till en snabb uppgörelse i det här skedet, utan i stället förlitar han sig på den långa förhandlingsvägen. Naturligtvis kan man ha framgång på den vägen — det visar gruvarbetarnas kamp. Men skall vi behöva gå ända dit? Kan vi inte lagstifta i ett litet tidigare skede?
Herr talman! Får jag först säga till herr Ringaby, att inte är det väl någon förmyndarmentalitet som ligger i det här förslaget. Inte föreskriver man att människorna skall göra så och så, utan man öppnar möjligheter för människorna att själva bestämma hur de skall ha det på detta område, och det är såvitt jag kan förstå raka motsatsen till förmyndarmentalitet. Jag måste också säga ytterligare ett par ord till herr Hagberg i Borlänge. Jag tror inte att man, om man skall ge sig i kast med att kartlägga vilka grupper som skulle ha behov av lägre pensionsålder, bör stanna vid järnbruksarbetarna och en hel del andra grupper som herr Hagberg har nämnt. Jag vill erinra om att arbetstidsutredningen på sin tid gjorde en sådan här kartläggning, och det var då icke mindre än ett 80-tal grupper som krävde kortare arbetstid på grund av arbetets art. Det är en mycket lång lista, som jag tycker att herr Hagberg skulle ta och titta på. Jag tror att herr Hagberg gör det ganska lätt för sig när han säger: Sätt i gång och utred bara — det här är mycket enkelt att lösa! Herr Hagberg skall inte ta alltför stora ord i sin mun när han anklagar mig för att ha varit likgiltig till en snabb sänkning av gruvarbetarnas pensionsålder. Jag tror att man klarar det snabbast, bäst och smidigast genom en avtalsöverenskommelse. Det är när herr Hagberg menar att man skulle ha infogat alla inom gruvindustrin anställda — även ovanjordsarbetare, oavsett yrke —i en sociallagstiftning som jag inte har kunnat vara med. Det har inte LO heller, för det skulle bli ganska oformligt om man nu på en gång beslutade att här skall alla — snickare, vaktmästare, chaufförer och övriga inom gruvindustrin — få den förmånen. Sedan skall man utreda vilka andra grupper som kan komma i fråga. Men anta, herr Hagberg, att den utredningen visar att många som enligt det fattade beslutet fått denna förmån inte skulle tillhöra de här grupperna! Vad skall man göra med dem? Skulle de få behålla förmånen? Så skulle bli fallet om man följde herr Hagbergs anvisningar att bara ta med fyra fem grupper som herr Hagberg här har nämnt. Det skulle bli fullkomligt orimligt, tycker jag.

Herr talman! Jag skall inte gå in i repliker när det gäller alla de frågor som har varit uppe under debatten, men det är på några punkter jag gärna vill göra ett par kommentarer. Då det gäller frågan om moderaternas och centerpartiets omvändelse finns det väl ingen anledning att förlänga debatten. Jag har i mitt tidigare inlägg endast velat peka på att både centerpartiet och moderaterna i pensionskommittén anslöt sig till den linje som förordades av Arbetsgivareföreningens representant i utredningen, nämligen en avtalslösning av hela delpensionsfrågan. Kommittén hade då kännedom om bl.a. att TCO trots flera års förhandlingar med SAF inte hade kunnat komma fram till något avtal om rörlig pensionsålder. Kommitténs majoritet föreslog en lagstiftningslösning av grunderna för delpension, och regeringen har med hänsyn till den stora principiella betydelse som flertalet remissinstanser tillmätt frågan föreslagit att hela delpensionsfrågan löses lagstiftningsvägen. I dag reses inga invändningar mot detta, och det noterar jag. När jag lyssnade till inlägget från herr Carlsson i Vikmanshyttan fick jag en känsla av att han inte med någon större entusiasm ställde sig bakom denna viktiga reform. Härtill nödd och tvungen, tyckte jag mest karakteriserade hans inlägg. Som jag framhöll i mitt första anförande är en anpassning av arbetstid och arbetsuppgifter en förutsättning för en riktig kombination av deltidsarbete och delpension. Man kan självfallet ha olika uppfattningar om vilka möjligheter till deltidsarbete som föreligger för äldre arbetstagare. Man kan emellertid på mycket goda grunder utgå ifrån att när delpensionsreformen träder i kraft så kommer de fackliga organisationerna målmedvetet att i anpassningsgrupper och på annat sätt driva igenom löntagarnas önskemål om anpassning av arbetstid och arbetsuppgifter för de äldre arbetstagarna. Jag vill gärna i detta sammanhang direkt peka på vad LO anfört beträffande deltidsarbetena. I remissvaret över pensionskommitténs betänkande understryker LO att arbetsmarknadens parter — vid en lagstiftningslösning av pensionsdelen — bör ta ansvaret för att frambringa de deltidsarbeten som är en nödvändig förutsättning för att reformen skall kunna föras ut i verkligheten. LO säger också följande: ”Över huvud taget är reformens utfall till mycket stor del beroende av de fackliga organisationernas agerande. LO och fackförbunden är medvetna om detta och kommer att på alla möjliga sätt medverka till reformens förverkligande.” Frågan om deltidsarbete bör ses mot bakgrunden av detta yttrande och med beaktande av den nya lagstiftning om förhandlingsrätt om kollektivavtal som nu förbereds. Med den utformning som delpensioneringen fått enligt propositionen gäller det ju en lagfäst delpensionsförsäkring, där samhället går in och tar hela ansvaret för delpensionen för dem som har inkomster upp till 7,5 basbelopp. Det gäller en försäkring som avser att möjliggöra en gradvis nedtrappning av förvärvsarbetet de sista yrkesverksamma åren före övergången till hel ålderspension. I de fall någon vill helt lämna förvärvsarbetet, finns det andra pensionsformer.

Det finns således, herrar Ringaby och Hagberg, många goda skäl för propositionens förslag. Herr talman! Eftersom herr Jonsson i Mora talat om folkpartiets engagemang då det gäller den rörliga pensionsåldern och herr Carlsson i Vikmanshyttan talat om centerpartiets agerande då det gäller pensionsålderssänkningen vill jag bara säga att nog inrymmer pensionsfrågan i sin helhet en intressant historia. När man emellertid från olika håll med sådan iver söker muta in sina olika delar i pensionsfrågan finns det kanske anledning att göra några stillsamma påpekanden. 1930 och 40-talen innebar väsentliga reformer på detta område. De reformerna var signerade av Gustav Möller. Låt mig i detta sammanhang påpeka att Oskar Åkerström, trämassearbetare från Västerbotten och socialdemokratisk ledamot i andra kammaren, redan 1944 väckte en motion som ur historisk synpunkt sannerligen är intressant. Egentligen aktualiserade han i motionen ATP-reformen liksom frågan om en kommande sänkning av pensionsåldern. Sedan denna historiska motion väckts i riksdagen ledde utvecklingen under 1950-talet fram till ATP-striden och det i sin tur historiska beslutet om ATP-reformen. Under 1960-talet fortsatte pensionsreformerna, och vi ställde då i förgrunden frågan om standardförbättringar för dagens folkpensionärer. Den frågan såg vi då som angelägen att ge förtur, och denna politik kom till uttryck i det viktiga beslutet 1969 om pensionstillskotten. 1970-talets pensionsreformer inleddes med en genomgripande reformering av förtidspensioneringen, då regeringen i enlighet med LO:s önskemål införde regler som i realiteten innebar en kraftig sänkning av pensionsåldern för de grupper som hade störst behov av en sänkt pensionsålder. Man bör också komma ihåg att vi genom förtidspensioneringen också tog ett viktigt steg på vägen mot en ökad rörlighet i fråga om pensionsåldern. När vi nu är framme vid mitten av 1970-talet står vi mitt uppe i genomförandet av ett omfattande reformprogram, som beslutades för mindre än ett halvår sedan och som utöver sänkningen av den allmänna pensionsåldern till 65 år som bekant innefattar långtgående förbättringar av pensionerna för dagens folkpensionärer och handikappade. Detta reformprogram fullföljs nu genom det förslag regeringen lagt fram om en rörlig pensionsålder. Den nya delpensionsförsäkringen innebär — det har utskottet också understrukit — en banbrytande reformering av pensionssystemet genom att vi tar bort de skarpa, fixerade åldersgränserna inom pensioneringen och skapar en mjukare övergång från arbete till pension. Jag är övertygad om att detta är en utomordentligt viktig reform som kommer att avsätta betydelsefulla resultat i det svenska arbetslivet. Herr talman! Jag har med detta velat få antecknade till protokollet dessa historiska noteringar om hur pensionsfrågan i olika avseenden behandlats under de senaste decennierna.

Herr talman! Jag har i min inledning i dag redovisat centerns ställningstagande i pensionsålderskommittén angående deltidspensionen. Jag hänvisar till detta. Herr socialministern påminner om de gamla dalmålarna, som målade som det roade dem att måla. Det gjorde verkligen också herr socialministern i sin historieskrivning. Låt mig påminna om att det var herr socialministern som följde Arbetsgivareföreningens linje när det gällde tidpunkten för en sänkning av pensionsåldern från 67 till 65 år. Herr socialministern talade om att det 1944 väcktes en socialdemokratisk motion i riksdagen om en sänkning av pensionsåldern. Jag vill då påminna om att centern drivit denna fråga under hela 1960 och 1970 talen. Men det dröjde ändå 30 år efter det att den socialdemokratiska motionen väckts i riksdagen innan herr socialministern framlade ett förslag om en sänkning av den allmänna pensionsåldern. Om vi skall ägna oss åt de historiska motiveringarna till dagens reform är det angeläget att socialministern också gör en riktig och realistisk historieskrivning. Jag har nu redovisat detta. Jag hoppas att herr socialministerns komihåg inte är så dåligt att han inte kan erinra sig vad som förevarit under hans tid som socialminister. Det är betecknande nog för den inställning som där har funnits.

Herr talman! Jag har litet svårt att förstå socialministern när han talar om ” moderaternas helomvändning” och hänvisar till att vi i pensionsålderskommittén följde Svenska arbetsgivareföreningens linje beträffande förhandling om pensionsrätten men att vi nu går in för lagstiftning. Jag hävdar, herr socialminister, att det fortfarande är fråga om en förhandlingspension, eftersom deltidsarbetet är det avgörande för att få pensionen och eftersom man skall förhandla fram deltidsarbetet. Till sist vilar det då på resultatet av en förhandling om att få deltidspension. Det finns många goda skäl för att kräva deltidsarbete, anser socialministern. Ja, herr socialminister, men det finns faktiskt också flera goda skäl för att inte hårdra kravet på deltidsarbete. Byggnadsarbetareförbundet har ju varit mycket kritiskt till detta, eftersom det för byggnadsarbetarna inte går att få några deltidsarbeten. I sådana lägen får man alltså inte hårdra det här systemet — och det är det jag inte tycker att man skall göra heller. Jag konstaterar sedan att socialministern går förbi kravet på tio år som anställd efter 45 års ålder, vilket får svåra konsekvenser för de småföretagare som går över till anställning och då måste börja om på nytt och tjäna för Rakel, t.o.m. i tio år. Men socialministern går också förbi det förtida uttaget för dem som har 45 års arbete — de som är 61 år och började arbeta vid 16 års ålder — och som då får samma reduktion av pensionen som de som har arbetat under mycket kortare tid. Detta är väsentliga frågor. Har jag framstått som kritisk mot systemet, beror det på att jag under de korta repliker som vi har här måste koncentrera mig på det som jag tycker är fel i systemet. Det finns naturligtvis många positiva och bra saker — det har jag också nämnt — men dem behöver vi inte tala om nu. Här behöver jag bara peka på det som jag vill ha en ändring på.
Herr talman! LO:s intentioner angående delpensionen är bra som målsättning, men jag är inte säker på att man har medlen för att nå dit. Hade man dem, skulle man väl kommit åtskilligt längre i fackligt hänseende och kunnat flytta fram sina positioner på en hel del olika sätt. Att förlita sig på att resultatet av § 32-utredningen skulle ge en så bra förhandlingsrätt att man sedan skulle kunna lösa de här frågorna tycker jag är att se in i framtiden utan att ändå veta vad som där finns. Nog skulle det gå lika bra att nu ta in regeln om möjligheterna att tolka hur det skall bli med deltidsarbetena. Här kan det bli fråga om ekonomisk utpressning från arbetsköparna. Socialministern tog upp frågan om den äldre arbetskraften. Det är en mycket viktig fråga. Man kan röna motstånd från arbetsköparna när de vill ha arbetskraften kvar, men när de inte vill ha arbetskraften kvar kan de lösa sitt problem med den äldre arbetskraften genom att utnyttja den här reformen. Därför borde initiativet på ett mer markant sätt ligga hos fackföreningarna. Socialministern har inte heller svarat på min direkta fråga — vilket skulle ha varit intressant, eftersom det också är svaret på vår motion. Om det inte går att ordna deltidsarbete, säger utskottet — och hänvisar därvid till departementschefen — att den enskildes ekonomiska intressen torde ”kunna tillgodoses inom ramen för arbetslöshetsstödet och förtidspensioneringen”. Då står min fråga kvar: Är det så, att den som begärt ett deltidsarbete — och som hans fackförening slagits för men som han ändå inte kunnat få — när det gäller förtidspensionering kan hänvisa till detta såsom arbetsmarknadsskäl för att begära pensionen? Det är en fråga som det vore intressant att få ett svar på.

Herr talman! Jag vet inte om jag skall fatta socialministern på det sättet, att han var förvånad över att jag i mitt anförande nämnde någonting om vad folkpartiet gjort när det gäller den rörliga pensionsåldern och de krav som partiet har ställt i den frågan. Eftersom den här reformen nu ligger på riksdagens bord, har jag funnit det ganska naturligt att något erinra om våra insatser när det gäller den saken. Socialministern nämnde flera andra reformer inom socialförsäkringssystemet som under decennierna har genomförts. Jag vill då gärna säga att folkpartiet har medverkat till många av dem och att flertalet reformer under de senaste decennierna dessutom har genomförts under ganska stor enighet. Jag har i denna fråga bara helt stillsamt velat påpeka detta och säga någonting om de krav och förslag som från folkpårtiets sida ställts när det gäller den rörliga pensionsåldern.
Herr talman!

Där drogs denna diskussion upp om en delpension, och vi har följt upp detta. Förslaget är förankrat i den fackliga rörelsen. Om herr Hagberg vill kritisera förslaget skall han alltså veta att reformen har en mycket djup facklig förankring. Jag skall inte gå i polemik med herr Ringaby — jag tycker att herr Fredriksson har lämnät svar på alla de punkter som herr Ringaby tagit upp. Får jag slutligen säga till herr Carlsson i Vikmanshyttan att vi väl inte skall göra detta till en debatt om historia — det är en reform som gäller framtiden. Men visst är det intressant att notera centerns agerande. Vi har lagt förslag om stora pensionsreformer. Var har centern stått? Jag vill erinra om ATP-reformen. Vi har sedan fullföljt pensionsreformen med mycket viktiga reformbeslut — standardtilläggen för folkpensionärerna, den viktiga förtidspensionsreformen. Vi gav de reformerna förtur. Det var under en tid då herr Carlsson framför allt ägnade sig åt debatt om pensionsålderssänkningen. Det var naturligtvis hans sak, men vi ansåg att dessa reformer var så viktiga att vi fick ta dem med förtur. I dag står vi inför den viktiga reformen om den rörliga pensionsåldern. Visserligen ställer sig herr Carlsson bakom detta förslag, men det finns ett förspel i utredningen, och inte har jag upplevt det som att han med någon större entusiasm har talat för den här reformen. Jag skall inte förlänga det historiska avsnittet i debatten, men jag har haft ett behov av att säga detta.

Herr talman! Det är inte nog med att herr socialministern använder dalmålarnas metoder på ett något egendomligt sätt, det är också märkligt att hans minne sviker på vissa punkter. Får jag påminna herr socialministern om att när vi under 1950-talet diskuterade ATP lade centern fram ett förslag som i många stycken skulle ha inneburit förbättringar. Jag redovisade i mitt inledningsanförande i dag att det fanns allvarliga erinringar mot utformningen av ATP-reformen med de orättvisor som den inneburit mellan låginkomsttagarna och människor med en snabbt stegrad inkomstkurva. Vidare vill jag påminna herr socialministern om att jämsides med att vi under 1960-talet diskuterade frågan om en sänkning av pensionsåldern krävde vi också förbättringar av pensionstillskotten så att pensionärerna skulle få sin del av de årliga standardhöjningarna. Det var en hård kamp vi måste föra innan vi fick igenom de förbättringarna på 1960-talet. Socialministern påstår att det är med stor tvekan som vi har accepterat reformen om rörlig pensionsålder. Får jag bara hänvisa till utskottsbetänkandet! Vad finns det för underlag i det betänkandet för socialministerns påstående? Vad finns det för underlag i den diskussion som vi har fört här i dag? Får jag säga, herr socialminister, att vi som tillhör centern förbehåller oss rätten att bedöma frågorna från saklig synpunkt och ta den ställning som vi anser vara den rätta och riktiga för människornas bästa. Här har man lagt ett sådant förslag på riksdagens bord genom den proposition som vi nu behandlar. Vi har följt upp den genom det beslut som socialförsäkringsutskottet har fattat. Det är märkligt att socialministern inte vill ha en bred uppslutning kring reformen. Socialministern har tydligen en ambition när det gäller centern att se till att vi inte kan sluta upp bakom reformerna. Jag upprepar: Vi ställer oss bakom de reformer som vi anser vara väsentliga och riktiga. Vi har ställt oss bakom den här reformen, men vi har uttalat den förhoppningen att de erfarenheter man kan vinna och den försöksverksamhet man skall bedriva skall ge underlag för nödvändiga förbättringar på väsentliga punkter.
Herr talman! Jag skall försöka att lika stillsamt som socialministern göra ett par kommentarer. Den här reformen är visserligen förankrad i den fackliga rörelsen, men metoderna att förverkliga den finns det litet delade meningar om. Det finns ett problem — det tror jag att socialministern och jag och den fackliga rörelsen är överens om — nämligen möjligheterna att ordna deltidsarbete. I samband med yrkandet om avslag på vårt förslag om undantag från kravet på deltidsarbete för den som inte kan få det men ändå önskar delpension hänvisas till förtidspensionering. Nu har jag frågat socialministern två gånger om man skulle kunna åberopa arbetsmarknadsskäl när det inte går att ordna deltidsarbete, men socialministern har inte svarat. Då får jag väl utgå ifrån att den möjligheten inte finns. I så fall återstår för de arbetare som begär deltidspension men inte får det därför att deltidsarbete inte kan ordnas bara alternativet att fortsätta att arbeta. Det tycker jag är en svaghet i reformen. Därför är jag styrkt i uppfattningen att den undantagsregel som vi föreslagit i reservationen 7 på grundval av förslaget i LO:s remissyttrande är den riktiga.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Hagberg i Borlänge att med delpensionen har vi fått ett nytt viktigt inslag i pensionssystemet. Det skapar ökad rörlighet och ökade möjligheter att arbetsinsats och pensioneringstidpunkt anpassas efter individuella behov och önskemål. De andra viktiga pensionsreformerna som vi har genomfört under senare år kvarstår självfallet. Förtidspensionsreformen är ett av de viktiga inslagen här. Till herr Carlsson i Vikmanshyttan vill jag säga följande: Visst noterar jag med tillfredsställelse uppslutningen bakom denna reform. Jag har gett uttryck för det i mitt första inlägg. Men jag har inte kunnat underlåta att lyssna till herr Carlssons i Vikmanshyttan inlägg här och de toner och undertoner som fanns i det. Det tog två månader för centern att ändra ståndpunkt i den här viktiga frågan — det noterar jag. Det tog mycket längre tid för centern att ändra sig i frågan om ATP-reformen, men man gjorde det så småningom.

Herr talman! När jag anmälde mig till den här debatten beräknade jag att mitt inlägg skulle omfatta ca 10 minuter. Men det är helt klart att när man kommer så långt ner på talarlistan som jag är det mesta sagt. Därför skall mitt väl förberedda anförande kortas ned, och jag kommer att hålla mig till ungefär fem minuter. Min partioch utskottskamrat herr Ringaby har ingående redogjort för de synpunkter och ställningstaganden som ligger bakom de reservationer som fogats till utskottets betänkande av herr Ringaby och mig, och jag skall begränsa mig till att helt kort beröra reservationen 5. Vi kommer nu att lagstiftningsvägen besluta om införande av delpension, och jag är helt övertygad om att denna möjlighet — denna rättighet — till delpension kommer att av många noteras som en bra och tilltalande reform. Många kommer också att försöka använda sig av möjligheten att erhålla delpension. Vi lagstiftar alltså i dag om rätten till delpension, men samtidigt överlämnar vi till de avtalsslutande parterna att klara av den viktigaste föresättningen för att ha rätt till delpension. För att komma i åtnjutande av denna förmån skall vederbörande ha ett deltidsarbete på i genomsnitt 17 timmar per vecka. Den anställde och företagsledningen — alltså de avtalsslutande parterna — skall ordna denna sak. Här, herr talman, finns enligt mitt förmenande en svårighet, ett spänningsmoment inbyggt i systemet. Det måste uppstå komplikationer på många arbetsplatser, där arbetare som önskar övergå till det nya systemet med delpension inte kan erhålla deltidsjobb. Systemet kan mycket lätt spåra ur och bli orättvist. Det är inte alls säkert att de som verkligen önskar och behöver delpension får denna förmån. Avgörande blir om man arbetar i en bransch och i ett företag som kan ordna deltidstjänster. Jag tror inte att kvalifikationsregeln för delpension kommer att bli så besvärande i de större företagen med många anställda. Där kan man genom omflyttningar och nyanställningar ordna deltidsjobb, som löser problemen med delpension. Svårigheterna kommer att bli besvärande framför allt i de mindre företagen. Man kommer inte ifrån att även bland de små företagen finns s.k. nyckelpersoner. Om en anställd med en befattning, som har en för hela företaget viktig och betydelsefull funktion, skulle begära delpension, kommer hela företaget att råka i svårigheter. Jag tror att utskottet sammantaget är införstått med dessa problem. I en TV-intervju för någon månad sedan var också socialministern på det klara med problemen men ansåg att man skulle avvakta tiden. Jag kan inte förstå, herr talman, att man med öppna ögon går in i ett komplicerat system. Redan nu borde man mildra kravet på timtantal för deltidsarbete. På så sätt skulle hela systemet med delpension bli smidigare. Allra sist, herr talman, vill jag framhålla att det är orimligt att många ställs utanför denna reform. Många egenföretagare, exempelvis lantbrukare och fiskare har självfallet lika stort behov som anställd personal av tidigare pension eller en mjukare övergång från fullt arbete till full pension. Med detta förkortade anförande, herr talman, yrkar jag bifall till de reservationer som bär namnen Ringaby och Fridolfsson.

Herr talman! Socialministern har lämnat kammaren, men jag vill ändå ta upp en del av de frågor som han berörde tidigare i debatten. Det finns ett gammalt ordstäv, som säger att man inte skall kasta sten när man sitter i glashus. Det finns anledning att erinra herr socialministern om detta i dag efter hans agerande här i kammaren. Han påstår att centern har ansett sig nödd och tvungen att ansluta sig till regeringspropositionens förslag om lagstadgad rätt till delpension. Nödd och tvungen? Det är regeringens proposition vi först nu behandlar. Det har inte kommit något förslag tidigare. Det borde ju herr socialministern veta. Eftersom socialministern kom in på historieskrivning och talade om nödd och tvungen, undrar jag: Vem är det som har varit nödd och tvungen att lägga fram förslag, t.ex. om den sänkta pensionsåldern, som varit uppe här tidigare? Socialministern har talat om historia. Jag tror att socialminstern verkligen borde ta och gå igenom andra lagutskottets protokoll och handlingar under årens lopp. Det finns litet av historia där, herr socialminister, och det finns anledning att titta på det. Ta standardtilläggen i början av 1960-talet. Vad sade socialdemokraterna då? De sade nej. Frågan om förtidspensionerna har vi varit med om att driva. Vad har socialdemokraterna sagt under 15 år om de deltidsanställda och deras problem? Vad har de sagt om de lågavlönades ställning i ATP systemet? Och frågan om deltidspensionen är inte ny. Det är inte första gången vi diskuterar den i riksdagen. Den var uppe under det tidiga 1960-talet efter motioner från centern, då vi krävde att en person skulle ha möjlighet att ta ut en del av sin pension. Vi motiverade detta precis på samma sätt som sccialministern nu gör när han lägger fram sitt förslag: En människa skall ha möjlighet att trappa av sin arbetsinsats inför pensionsåldern. Vi fick nej då. Läs historia, herr socialminister — den finns i andra lagutskottets handlingar! Jag hade tänkt ta upp en reservation, nr 2 av herr Carlsson i Vikmanshyttan m.fl., vilken avgivits med anledning av en motion som jag väckt tillsammans med några av mina partikamrater. Den gäller just det förtida uttaget. Som utskottet redovisat har vi begärt omräkning av pensionen för dem som gjort förtida uttag. En person som gjort förtida uttag från 63 års ålder får med nuvarande reduceringsregler pensionen reducerad med 28,8 96. Enligt det nya reglerna skulle det bli 24 96. Vi har föreslagit att utgångsläget i fortsättningen skulle sättas vid 65 årsgränsen. Det innebär att den som tidigare har begärt förtida uttag från 63 år och som får 24 96 reduktion för den återstående livstiden i stället skulle få en reduktion med 12 96, och den som har begärt förtida uttag från 65 .år skulle inte få någon reduktion alls. Utskottet anför att det inte finns skäl för en sådan ändring, och herr Fredriksson sade ungefär så att det inte skulle vara rättvist att genomföra motionärernas och reservanternas förslag. Jo, jag anser att det finns mycket starka skäl för detta, och från rättvisesynpunkt är det mycket angeläget att genomföra förslaget. Vilka människor är det i regel som har begärt förtida uttag? Jag satt under flera år i pensionsdelegationen i mitt hemlän och fann att många människor begärde förtidspension men att de medicinska indikationerna inte var tillräckliga varför någon förtidspension inte kunde utgå. De valde då i stället att göra det förtida uttaget. Sedan har vi fått liberalare regler beträffande förtidspension, men är det då inte rimligt att ge dem som gjort förtida uttag möjligheten att nu få pensionen reducerad i enlighet med vårt förslag och därmed också del av den nya sänkningen av pensionsåldern? Många av dessa människor hade arbetat hårt, och de orkade inte längre arbeta för fullt. I väntan på en sänkt pensionsålder nödgades de vidta denna åtgärd. Det är inga svårare tekniska beräkningar som lägger hinder i vägen för den här reformen, utan frågan är om man vill skapa rättvisa åt denna grupp. Det skulle också vara intressant att gå in på flera andra frågor, men jag skall endast göra en kommentar till en annan av reservationerna. Jag har mycket noga läst en av de reservationer som herr Ringaby är med på, nämligen reservationen 3, som tar upp ett litet delproblem i de lågavlönades situation. Den frågan är mycket intressant i hela sin vidd, men inte i den begränsade omfattning som reservationen gäller. Jag skulle tro att herr socialministern har studerat vad två nationalekonomer i Lund har kommit fram till, nämligen att ATP-systemet f.n. missgynnar de lågavlönade. Just detta har vi under hela 1960-talet och in på 1970-talet tagit upp. Vi menar att en inkomstöverföring på det sättet inte är riktig. Vi gör inkomstöverföringar i det här landet.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

Herr talman! Olika partirepresentanter har här framhållit vilken insats respektive partier har gjort i pensionsfrågan. Alla har varit bäst. Jag kan förstå att alla politiskt vill få ut så mycket som möjligt av en reform som vi alla är överens om. Jag hade inte tänkt ge mig in i den här debatten därför att vi har diskuterat detta tidigare. Men när herr Gustavsson i Alvesta nu kommer och uppmanar socialministern att läsa riksdagsprotokollen — jag skall inte tala å dennes vägnar, men uppmaningen gällde väl också andra — vill jag säga: nog finns det skäl också för herr Gustavsson att gå tillbaka till riksdagsprotokollet. Alla känner väl ändå till det historiska skeendet. Det är det socialdemokratiska partiet som med stöd av fackföreningsrörelsen har genomfört den lagfästa rätten till pension. Hade vi inte haft den rätten skulle vi inte heller haft möjligheter att i dag diskutera lagfäst rätt till deltidspension. Det var bara det som jag ville säga till herr Gustavsson. När herr Gustavsson sedan tar upp reservationen 2, vill jag säga att alla som begärt uttag före den 1 juli 1976, när sänkningen av pensionsåldern träder i kraft, i fortsättningen får pensionen omräknad med tilllämpning av den lägre reduktionsfaktorn 0,5 96 — vilket tidigare har anförts i olika inlägg. I samband med att riksdagen i höstas beslutade om pensionsålderssänkningen antogs en särskild övergångsbestämmelse rörande omräkning av pension för sådana försäkrade som begärt förtidsuttag och som den 1 juli 1966 ännu inte fyllt 61 år. Bestämmelsen innebär att minskning av pensionen i sådana fall inte skall ske med högre belopp än vad som föranleds av det antal månader varunder pension utgått före den 1 juli 1976, ökat med det antal månader som därefter återstår tills den försäkrade fyller 65 år. Det här är kanske inte så lätt att förstå, men om kammarens ärade ledamöter går tillbaka till utskottsbetänkandet, skall de på s. 59 finna en uppställning som visar hur den här övergångsbestämmelsen verkar. Ta den här bestämmelsen, herr Gustavsson, till utgångspunkt för ett yrkande att även de som fyllt 67 år när pensionsåldern sänks och som gjort förtida uttag skall få räkna sin pension med hänsyn till den minskade reduktionsfaktorn. I utskottet tycker vi inte att det är så förfärligt angeläget att man i första hand skall ge just dessa försäkrade denna förmån. Det är det som gör att vi har avstyrkt yrkandet härom.
Herr talman! Herr Fredriksson hänvisade till bilagan i socialförsäkringsutskottets betänkande — den återfinns på s. 59. Av det första exemplet i den bilagan framgår just vad jag pekade på, nämligen att för den som har fyllt 67 år ändras reduceringen från tidigare 28,8 till 24 96. Men alltjämt kvarstår alltså reduceringen, om den också är något mindre. Och detta menar jag är felaktigt. Vidare sade herr Fredriksson rent allmänt att detta inte är någon angelägen reform. Men om herr Fredriksson undersöker vad anledningen har varit till att dessa människor har gjort det förtida uttaget tror jag han skall finna att orsakerna har varit de som jag framhöll i mitt tidigare anförande. Det har ofta varit så att man haft svårt att fortsätta att arbeta för fullt, men att indikationerna för att få förtidspension inte varit tillräckliga. Därför har dessa människor bestraffats. De har nu ofta inte några möjligheter att förbättra sin ekonomiska situation.
Herr talman! Vi har ingen statistik som visar vad som har varit anledningen till att en del människor har gjort förtida uttag. Man kan väl utgå från att det bland dem finns en del som har kunnat tillgodoräkna sig pension från företag men också andra som har haft egna företag, t.ex. jordbruk eller annan verksamhet, som har bedömt sin situation vara sådan att de kunnat räkna med en hygglig försörjning om de gjorde ett förtida uttag. Om vi skulle bifalla det motionsyrkande som det här gäller, skulle det kunna uppfattas som en mycket stor och djup orättvisa av alla dem som inte har begärt förtida uttag men som också kan göra gällande att de bör kunna komma i åtnjutande av frukterna av den sänkta pensionsåldern. Att bara ge en grupp denna förmån är inte rimligt. Det är därför som utskottet inte har kunnat bifalla motionsyrkandet.
Herr talman! Jag har svårt att förstå att det skulle kunna uppfattas som en djup orättvisa mot dem som inte har behövt att göra förtida uttag. De människorna har säkert full förståelse för den grupp som på grund av nedslitning inte kunnat fortsätta att arbeta för fullt och vilkas enda möjlighet varit att begära förtida uttag. Jag förstår inte herr Fredrikssons resonemang om och syn på dessa människor.

Herr talman! Det har varit mycket intressant att lyssna till denna debatt, inte minst den del av överläggningarna som mer eller mindre fördes av ledamöterna på Dalabänken. Jag är intresserad av dialekter, och det var underbart att höra fyra dalkarlar av olika åsikter debattera frågorna på sin dialekt. Om jag inte är fel underrättad har också socialministern en tid varit knuten till samma ärorika historiska landsända. Men jag kanske får lov att en liten stund ta med kammarens ledamöter från denna fina landsända ner till kusten och visa på en annan kategori arbetare som inte har förutsättningar, betingelser eller möjligheter att vare sig avtalsvägen eller på annat sätt få sina åsikter framförda. Jag tänker här givetvis — och det begrep väl alla — på yrkesfiskarna. Som jag har framhållit i min motion 764 är yrkesfiskarnas arbete mycket hårt och krävande. Det kan i det avseendet mäta sig med vilket annat arbete som helst. Ordnade arbetsförhållanden och ordnade arbetstider är för dem helt okända begrepp. När det gäller arbetstiderna gjordes det för något år sedan en undersökning på en trålare på ostkusten. Man klockade då fiskarnas arbetstider, och på sju månader kom man upp till en sammanlagd arbetstid som motsvarade ett helt års arbetstid för en arbetare i land. Det säger litet om fiskarnas arbetstider. Vad arbetets hårdhet beträffar får ju fiskarna ligga ute på sjön i stormigt väder, de får stå på ett däck som sannerligen inte ligger stilla, de får arbeta med vinschar, taljor och allt som har med fisket att göra samtidigt som fartyget slingrar och har sig på grund av väderleksförhållandena. Allt detta gör att yrkesfiskaren i gemen är nedsliten och måste sluta redan vid 60 års ålder — i varje fall på de större fartygen. Det finns undantag, men de flesta måste lägga av vid den åldern och får sedan dra sig fram på vad de kallar för småfiske eller dylikt till dess de uppnår pensionsåldern. Det är därför som jag i min motion har pekat på, att när vi ägnar uppmärksamhet åt frågan om sänkt pensionsålder för arbetare av olika slag och möjligheterna för dem att gå i pension tidigare, så får vi inte glömma yrkesfiskarna. Många av yrkesfiskarna är inte anställda utan egenföretagare. På västkusten har vi i dag båda typerna. Man har där fiskeföretag med anställda fiskare — det fanns inte tidigare — och det bildas fler och fler sådana företag. Fiskets egna organisationer äger trålaren där besättning och befälhavare är anställda. Men både de som är anställda och de som har kvar det gamla systemet har samma hårda arbete. När vi utreder dessa frågor är det därför angeläget att ägna hela yrkesfisket stor uppmärksamhet, så att inte bara löntagarna blir uppmärksammade utan alla som har samma hårda jobb bör bli ihågkomna. Jag har velat trycka litet på dessa förhållanden och hoppas som sagt att yrkesfiskarna inte blir bortglömda i detta sammanhang.

Herr talman! Jag skall inte ta lång tid i anspråk för mitt anförande i den fråga som vi nu diskuterar, men jag vill säga några ord om den rörliga pensionsåldern och om pensionstillskotten för människor med enbart folkpension att leva på efter uppnådd pensionsålder. Alla talare i dag har omvittnat vikten av dagens beslut om den rörliga pensionsåldern och möjligheten för enskilda människor att genom delpension under en övergångstid kunna trappa ner sin aktiva arbetsinsats och ersätta inkomstbortfallet med deltidspension. Vi skall emellertid inte glömma, att för att det skall vara möjligt att föra ut reformen i praktisk tillämpning måste deltidsarbete i tillräcklig omfattning kunna beredas vederbörande. Även om fackorganisationerna får ett stort ansvar när det gäller att genom förhandlingar med arbetsgivarna tillskapa deltidstjänster på arbetsplatserna måste samhället ändå hjälpa till och gå före med gott exempel. Jag menar att man inom kommuner och landsting samt på statens område liksom i alla samhällsägda företag måste gå före och visa god vilja att inrätta de deltidstjänster som är behövliga. Här måste man också bedriva en mycket kraftig upplysningsoch informationskampanj riktad till arbetsgivarna men också till arbetstagarna för att upplysa dem om deras möjligheter till deltidsarbete och deltidspension. Ansvaret för en sådan upplysningsoch informationskampanj borde kunna ligga på försäkringskassorna som då finge den viktiga uppgiften att föra ut vad vi här har beslutat. Jag har litet svårt att acceptera socialministerns uttalande om att vi inom centern skulle ha ansett oss nödda och tvungna att ena oss om genomförandet av denna reform. Om socialministern har möjlighet att efter debatten fråga sina egna partikamrater i utskottet hur det förhöll sig med den saken skall han finna att vi från centern liksom hela utskottet enigt slutit upp kring propositionen om rörlig pensionsålder. Utskottets värderade ordförande har inte heller någon gång under debatten tagit sådana ord i sin mun. Som jag ser det är utskottet i denna fråga helt enigt, här har inte förelegat någon tvångssituation. Vi menar nu att vi alla får helhjärtat gå in för att hjälpa till att skaffa de deltidstjänster i samhällsägda men också privatägda företag som behövs för att denna reform skall kunna föras ut i praktisk tillämpning.

Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 2 som är fogad till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 15 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I denna debatts som jag förmodar sista skälvande minuter vill jag ge några synpunkter på regeringens proposition 1975:97 angående rörlig pensionsålder m.m. Jag har tillsammans med två andra företrädare för centerpartiet väckt motionen 2124 och däri hemställt om vissa ändringar i propositionens förslag. Pensionsålderskommittén eller — som namnet senare ändrats till — pensionskommittén föreslog att en sänkning av pensionsåldern skulle ske från 67 till 65 års ålder från den 1 januari 1976.

Jag är övertygad om att den möjligheten är förmånlig för många som önskar eller behöver en nedtrappning av sina arbetsinsatser, men jag anser viss del av förslaget orättvist utformad för småföretagare och deltidsjordbrukare. Det finns rätt många småföretagare och lantbrukare som har deltidsanställning för att komplettera sina inkomster från rörelse eller lantbruk. Arbetstiden för en sådan deltidsanställning uppgår sällan till de stipulerade 22 timmarna per vecka som är minimum för att man skall kunna ha rätt till delpension. Trots detta kommer man att ta ut den avgift som enligt förslaget skall finansiera denna delpension och som enligt förslaget skall utgöra 0,25 96 av löneunderlaget för arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter. Här föreligger - åtminstone anser jag det — samma orättvisa som i många andra fall, nämligen att arbetsgivare i vissa fall får betala ATP-avgift utan att detta räknas till godo för anställd. Som framgår av utskottets skrivning är det problem jag nu belyser inte behandlat.

Utskottet vill ånyo erinra om att erfarenheterna och verkningarna av de nya bestämmelserna skall följas upp av riksförsäkringsverket.” ”Skall följas upp” — vad innebär det? Jag tyder det som en beställning från riksdagen till riksförsäkringsverket att frågan skall utredas. Socialministern har ju också varit inne på detta i sitt första anförande i dag. Jag ställer därför inget särskilt yrkande i dag, men motser givetvis med största intresse riksförsäkringsverkets utvärdering — eller vad man nu skall kalla det — så att den diskriminering som enligt förslaget här föreligger elimineras. Diskriminering kan tyckas vara ett hårt ord, men jag anser i alla fall att enligt här föreliggande förslag måste en ändring komma till stånd så att man tillgodoser alla här berörda.
Herr talman! Jag skall försöka att inte förlänga den här debatten så mycket. Visst kan jag hålla med om att det finns vissa fristående yrken och vissa grupper av företagare som har slitsamma jobb; fiskare och jordbrukare har nämnts. Men jag har väldigt svårt att förstå hur det skulle vara möjligt att infoga dem i den här lagstiftningen. Om man vidhåller kravet på deltidsarbete, som vi vill göra, är det svårt att veta huruvida de här grupperna verkligen trappar ner sitt arbete. Jag tycker inte vi skall ge oss ut på för djupa vatten i den här diskussionen. Vi får ta det här lagförslaget som det är. Det är inte möjligt att lösa alla individuella problem i det här sammanhanget, men förslaget skall följas upp av riksförsäkringsverket, som skall biträdas av en nämnd där arbetsmarknadens parter är företrädda. Nämnden skall utfärda tillämpningsföreskrifter, och jag hoppas att dessa skall ges en sådan utformning som möjliggör en flexibel tillämpning, så att lagstiftningen blir så smidig som möjligt. Lagen om delpensionsförsäkring är mer ett ramförslag, och det finns inte så många detaljföreskrifter infogade i det. Jag tror att jag nu hinner vända mig till herr Gustavsson i Alvesta, som säger att många på grund av nedslitning tvingats ta till förtida uttag. Jag hoppas verkligen att vår sjukvårdslagstiftning inte är så dålig att det inte är möjligt för de nedslitna att få ett läkarintyg så att de åtminstone kan få förtidspension.

Herr talman! Jag kommer just från det nordligaste gruvområdet. Jag vill försäkra att stämningen där är explosiv, och det anknyter direkt till de frågor vi här behandlar. Det är fem år sedan den stora gruvarbetarstrejken, som skakade hela Sverige. Jag tycker att det finns anledning i det här sammanhanget att fästa riksdagens uppmärksamhet på att frågan om pension vid 60 år är ett krav som en enig gruvarbetarkår står bakom. En av de stiligaste arbetarmanifestationer som gjorts på senare tid förekom i Malmberget strax före årsskiftet. Då ställdes det helt dominerande kravet om pension för gruvarbetare vid 60 års ålder. Sedan dess har opinionen bara växt och irritationen över att den här frågan inte kunnat lösas är nu så stark att en ytterligare förhalning kan innebära en ny stor gruvarbetarstrejk. Det är lika bra att säga det. Vill man ha det? Kan det ligga i samhällets eller LKAB:s intresse? Jag tror inte det, men nu mullrar det i gruvorna i norr så att risken för en ny storkonflikt är aktuell. Det har gruvarbetarna i malmfälten bett mig hälsa denna kammare, och den hälsningen tycker jag att denna församling skall ta på allvar. LKAB är den största gruvarbetsgivaren. Det statliga företaget borde för länge sedan ha gått före med gott exempel, i stället för att som man nu gör använda sig av alla möjliga manipulationer för att skjuta frågan framför sig år efter år så att risken för en ny storkonflikt, med pensionsfrågan i botten, nu är helt uppenbar. Man har enhälliga mötesbeslut bakom sig, där det sägs att pensionsfrågan är i särklass den viktigaste. Det har de stora gruvfackföreningarna, 4:an och 12:an, klargjort inför offentligheten. Det har talats om att lägre pensionsålder är tänkbar, men det skulle gälla enbart för underjordsarbetare, med vissa modifikationer. Det är inte acceptabelt och längst uppe i norr är det här fortfarande en öppen fråga. Dessutom vet vi att det är praktiskt ogenomförbart, därför att när gruvarbetare som nu har un = Nr 95 derjordsarbete börjar arbeta ovan jord — det behöver inte ta tio år, det Torsdagen den kan röra sig om betydligt kortare tid — kan de vara märkta av sitt arbete — 29 maj 1975 under jorden. Dessutom visar en utredning som åtskilliga torde ha läst, bl.a. socialministern, att medeltiden för hur länge en gruvarbetare står — Rörlig pensionsålut under jorden ligger på drygt nio år. Av det kan man dra slutsatsen — der m.m. att med den överenskommelse som nu skisseras är det ytterst få som kommer i åtnjutande av förmånen med lägre pensionsålder. När det gäller den nuvarande situationen —- om vi tar Malmbergets gruvförvaltning som exempel — sänks pensionsåldern för underjordsarbetare med tre år. Men samtidigt görs det på ett sådant sätt att pensionsåldern för ovanjordsarbetare höjs med två år. Den kan möjligen låta litet konstigt, men från 1961 till i år har den s.k. rationaliseringspensioneringen gällt. Den har inneburit att jobbare, oavsett om vederbörande jobbat under eller ovan jord, på företagets begäran kunnat få pension vid 63 års ålder. Nu har man rationaliserat färdigt och därmed är det också slut på de s.k. rationaliseringspensionerna. Man erbjuder inte längre pension vid 63 år. Nu står man mitt uppe i en förhandling, som tydligen inte ger så tillfredsställande resultat som man krävt från gruvarbetarhåll. Jag vill erinra om att detta inte är något nytt krav. Det är faktiskt lika gammalt som gruvdriften i Lappland. Strax före årsskiftet publicerades ett faksimil i pressen. Det fanns någonting som hette Malmbergets Arbetareförening, som till dåvarande riksdagsmannen Hjalmar Branting i februari 1898 aktualiserat kravet på gruvarbetarpension vid 60 år. Så det är sannerligen ingen ny fråga och den är fortfarande olöst. Innan jag åkte hit, fick jag besök av en gammal gruvarbetare. Han bad mig läsa upp en dikt för den här kammaren. Det skall jag också göra. Det är inget poetiskt mästerverk, men det speglar stämningarna på ett ganska bra sätt. Den anknyter till den demonstration man hade strax före årsskiftet.

De som sig har klarat de äro ej så många på sin arbetsplats för tidigt lagts i grav/Liemannen skördar .